Herr talman! Jag vill först hänvisa till det inlägg i debatten som tidigare har framförts av Rune Backlund. Jag kommer alltså inte att ägna mig så mycket åt de tekniska delarna i detta förslag. Centerpartiet arbetar för ett decentraliserat samhälle. Enskilt ägande, personligt engagemang och en möjlighet att se resultat av ansträngningar är viktiga tillgångar i vårt samhälle. Decentralisering står i stark motsatsställning till kollektiva lösningar på ekonomiska och samhälleliga frågeställningar. Ett individuellt anknutet produktivt sparande är grunden för en decentraliserad ekonomi. I våra förslag om sparandet har understrukits just det enskilda sparandets roll för ekonomisk stabilitet och utveckling. Det är därför centerpartiet har föreslagit personliga investeringskonton. Vår idé är att det för företags-, studieeller bostadsändamål skall finnas möjlighet att utan skattekonsekvens avsätta medel till ett särskilt konto. Personliga investeringskonton skulle medföra att det blir möjligt för alla anställda att skapa en kapitalbas liknande den som anställda i företag med vinstandelssystem nu har. Så kan solidariteten mellan olika grupper av anställda uppnås. Socialdemokraterna har ofta framställt det så att de har försökt bibehålla den decentralistiska marknadsekonomin, men med olika inslag för att omfördela den välfärd som ekonomin skapar i syfte att uppnå social rättvisa. De har inte, har det sagts, tillräckligt trott på den egna socialistiska ideologins inbyggda centralstyrning. Blickar man tillbaka finner man emellertid att socialdemokraterna steg för steg i allt större utsträckning sökt flytta besluten om investeringar till kollektiva eller offentliga organ. Investeringar genom löntagarfonder, AP-fonder och förnyelsefonder är de tydligaste exemplen under senare tid. Det finns egentligen inget pragmatiskt över den socialdemokratiska kursen när man ser den över ett längre tidsperspektiv. Steg för steg för man oss på en väg mot ett samhälle där de ekonomiska besluten inte fattas av dem som är närmast berörda, utan av centrala och kollektiva institutioner. Centern säger ett klart nej till att ta ytterligare steg på denna centraliseringsväg. Med samma kraft säger vi också nej till privat maktkoncentration. Vi motarbetar helt enkelt ett ekonomiskt system som bygger på balanserande maktkoncentrationer, eftersom ett sådant hela tiden urholkar individernas möjligheter till inflytande. Det urholkar dessutom den decentralistiska ekonomin och försämrar näringslivets funktionssätt. Vinstandelar innebär ett steg tillbaka från den centralistiska vägen. Enskilt lokalt inflytande uppmuntras, och centern förespråkar därför att vinstandelarna skall finnas kvar samt att de inte skall beläggas med några särskilda avgifter. Det finns också flera andra olika anledningar att förespråka ett system med vinstandelar i företag. För det första är det ett sätt att effektivisera näringslivet. Anställda som ser resultat i den egna plånboken — det som brukar kallas för raka rör — då det går bra för företaget, får incitament till att göra ett bra jobb. Det skapar en vi-känsla som medför att arbetsgivare och anställda arbetar åt samma håll. Varför, Kjell-Olof Feldt, skall detta nödvändigtvis kvävas? För det andra ger vinstandelar ett lokalt inflytande i det egna företaget. Motsättningarna mellan anställda och företagare minskar. Motsättningarna mellan arbete och kapital blir mindre, något som både företaget och samhället vinner på. Jag är fullt medveten om att den gamla klasskampsteorin står i direkt motsatt förhållande till ett sådant här synsätt. Men jag tycker att väldigt mycket i senare decenniers erfarenheter av konflikter i det svenska samhället visar att det är vårt synsätt som är det riktiga, inte de gamla klasskampsteorierna. Socialdemokraterna vill i stället att inflytandet i företagen skall utövas ensidigt via centrala fackliga företrädare. Centern anser att lokalt, enskilt inflytande skall uppmuntras, inte kvävas. Varför, Kjell-Olof Feldt, skall alltid enskilt inflytande kvävas och institutionellt ägande uppmuntras? fonderna har varit svalt. Däremot visar undersökningar, som redan har Vartör inte lyssna på rorelsen I betydelsen lontagare och tacktorenmingsmedlemmar? För det tredje skulle ett system med vinstandelar underlätta lönebildningen. Via vinstandelarna får de anställda automatiskt del av produktionstillväxten då det går bra. Detta ger en flexibilitet som centraliserade förhandlingar och avtal inte kan uppnå. En del av förhandlingarna sker så att säga i efterhand, efter konstaterat utrymme. Under 80-talet har det finansiella nettosparandet i hushållen minskat katastrofalt. I dag lånar hushållen mer än de sparar. Hushållens sparkvot är negativ, och detta är mycket oroande. Den socialdemokratiska regeringen försämrar i detta läge kraftigt villkoren för två populära sparformer. Först beslutar man om en engångsskatt på pensionsförsäkringar, sedan föreslår regeringen en beskattning av vinstandelarna genom införande av sociala avgifter på dessa. Centerpartiet anser att förslaget att socialavgifter skall betalas för medel avsatta till vinstandelssystem skall avvisas. Detta bör ske för att uppmuntra enskilt inflytande, främja decentralisering, effektivitet och vi-anda samt underlätta lönebildningen. Det är beklagligt att detta förslag lagts fram och att det pressas fram till beslut i vårsessionens slutfas. Det medverkar till att cementera ideologiska motsättningar. Den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett defensivt förslag till försvar för gamla centralistiska, ideologiska bastioner. Som redan sagts tidigare i debatten — till sist kommer den sortens förslag att förlora.

Herr talman! Arbetarrörelsens kamptraditioner har alltid inneburit att man sagt nej till inköp av aktier och vinstandelar samt att man har sagt nej till utmanande lönesystem. Men på senare tid har vi kunnat se att de nyliberala inslagen i politiken har förstärkts. Lönenedpressningspolitiken är stark. Man kopplar samman lön och inflation på ett felaktigt sätt. Lönekostnaden är den stora boven, både hos Svenska arbetsgivareföreningen och regeringar, oavsett kulör. Reallönerna har sjunkit kraftigt för de svenska arbetarna sedan mitten av 70-talet. Här har vi orsaken till de nya löneformer som sprider sig på arbetsmarknaden; aktieköperbjudanden, vinstandelar, resultatlön, köp av konvertibler och andra osunda löneförmåner. Lönenedpressningen har gjort det möjligt att driva fram lokala avtal med vinstandelar i stället för att öka lönen. Det har skapat ett klimat som gör att den som är utarmad tar emot detta lilla utsträckta finger för att kunna överleva. Jag tror att de flesta arbetande, när de har tagit emot dessa vinstandelar, sett det på detta sätt: Jag får ändå något i en politik som hela tiden går emot mig. Vpk ställer upp på regeringens förslag, att man måste belägga dessa vinstandelar med arbetsgivaravgift. Men redan nu visar utvecklingen att det innebär problem. Sjukförsäkringsavgiften och arbetsskadeavgiften är un refererats här, att nio av tio anställda tycker att vinstandelssystemen är bra. dantagna, vilket visar att hela systemet ändå urholkas. Regeringsförslaget, — Prot. 1986/87:135 hoppas jag, skall kunna stoppa upp denna osunda utveckling med vinstande — 3 juni 1987 lar och andra system på arbetsmarknaden. Det är alldeles nödvändigt, anser vi från vpk, att hålla rågången klar mellan den som säljer sin arbetskraft och den som köper arbetskraften. Lönen är som sagt priset för den arbetsinsats man gör. Så länge vi har en arbetsgivaravgift som är kopplad till lönen, skall naturligtvis också vinstandelar räknas dit. Det är helt självklart. Man säger från borgerligt håll, framför allt Bengt Westerberg betonade det nyss, att de anställda skall få vara med och dela på vinsten. Men varför får man inte dela på vinsten vid vanliga avtalsförhandlingar? Om jag förstår saken rätt är de borgerliga de främsta ivrarna för att sätta upp lönetak och andra begränsningsmöjligheter just i avtalsrörelserna. Vilket är det bärande intresset för att favorisera vinstandelar? Detta är huvudfrågan. Är det rationellt för samhället och för arbetarna i någon bredare mening? Nej, jag kan inte finna något rationellt skäl. Men det skapar en falsk lojalitet hos de arbetande med företagsledningens intressen. Man skall känna sig delaktig, sägs det. Det ger makt åt de anställda. Vilken makt? Är det någon som kan peka på att de anställda har kunnat utöva någon som helst makt? Det skall vara ”raka rör”. Men de här ”raka rören” är ju enkelriktade. De innebär indoktrinering om företagens bästa utifrån den kunskap som finns på företagens sida. De som säljer sin arbetskraft i dag har inget bristande ansvar för sitt arbete, för sitt företag, för produktionen eller för nationen. Vederbörande har ett genuint ansvar för allt detta. Det är deras arbete och deras försörjning. De är egendomslösa och har ingen annan möjlighet. Det behövs inga nya falska lojalitetsband av den typ som vinstandelssystemet representerar. Jag anser att de borgerliga här avslöjar sina innersta syften. Det är de ideologiska skälen det handlar om. Man påstår att socialister koncentrerar makten och att de borgerliga sprider den. Men den gamla sanning som alla utredningar visat på är att aktiespridningen gör att de små aktieägarna inte har någonting att säga till om utan att det är de stora aktieägarna som centraliserar sin makt, så det är faktiskt tvärtom. De borgerliga avslöjar sig också när de varje år här i riksdagen kommer med attacker mot de fackliga organisationernas möjligheter att hävda medlemmarnas intressen. Man kan fråga de borgerliga: På vilket sätt kommer vinstandelarna att öka arbetarnas inflytande, enskilt och som kollektiv? Carl Bildt sade att nu får vi nya företag, kunskapsföretag. Samtidigt upplever vi en verklighet på arbetsmarknaden med enorma kunskapsklyftor. En del har knappt möjlighet att ta del av någon kunskap medan några få har mycket stor kunskap. Det avslöjar också de borgerligas sätt att se på dessa frågor. Det är kanske personer med kunskap som skall premieras. När de anställda ersätter berättigade löneökningar med vinstandelar blir de beroende av företaget på ett nytt och — som vpk ser det — falskt sätt. Vad kan det syfta till att man vill knyta upp de arbetande? I stället för att arbetarna tillsammans får säga hur de vill ha sin arbetssituation och hur de vill påverka den syftar vinstandelssystemet till att de skall avstå från ytterligare lönekrav, att de inte skall kräva berättigade arbetsmiljöförbättringar. Man 25 kanske t.o.m. skall arbeta när man är sjuk, därför att man känner sådan lojalitet med företaget. Är det med denna lojalitet som företagen skall gå ut och konkurrera på världsmarknaden — med sämre löner och sämre arbetsmiljö som följd, kanske t.o.m. på bekostnad av arbetarens liv? Vad syftar man till med denna uppbindning? Varför motarbetar man så infernaliskt de fackliga organisationernas egna intressen? Hela denna utveckling har åstadkommits genom en gigantisk omfördelning mellan kapital och arbete i samhället. Kapitalet har berikat sig enormt. Arbetarna har fått utstå att månadslöner realt har gått förlorade. Vi har en lönenedpressningspolitik som både de borgerliga och regeringen är ganska så överens om. Regeringen och socialdemokratin borde nu se orsaken till denna utveckling. De system som växer fram i arbetslivet borde kunna stämma till eftertanke. Fundera på vart den tredje vägen bär hän! Är det inte så att denna utveckling håller på att driva arbetarna in i en egoistisk småborgerlig ståndpunkt och dess värderingar? Hur går det i förlängningen med de arbetandes fackliga organisationer? Regeringens inflationsteori med lönetak skapar förutsättningar för att hitta på nya osunda lönesystem och förmåner. Det är obestridligt. Den solidariska lönekamp som har bedrivits i fackföreningen spolieras ju med lönetaken. Det enda man kan göra för att komma till rätta med avigsidorna är att spola lönetaken och låta den fackliga organisationen ta ansvar för fördelningen mellan arbete och kapital. Det orimliga med systemet visade sig framför allt i 1986 års avtalsrörelse. 5 90 lönetak blev reellt 8—9 26 när man tog med den eftersläpning som fanns sedan 1985 och viss löneglidning. Men när avräkningen kom 1987 visade sig arbetsmarknadens ihålighet. Verkstadsarbetaren, som hade arbetat upp ett bra ackord, fick det avräknat 1987 och får någon promille av det i lön. Det är kanske den arbetaren som har skapat vinsten. Det är klart att i detta lönenedpressningsklimat kommer de nya löneformerna att växa in. Även den mest medvetne verkstadsarbetaren i fackföreningsrörelsen kan tycka att ett vinstandelssystem är att föredra, om han blir påpressad detta lönetak. Samtidigt som socialdemokratin inser detta och lägger fram förslag bedriver man i övrigt en politik som underminerar fackens roll, de svagas roll. Jag är mycket orolig för framtiden. Det är inte många gånger jag får tillfälle att citera Berndt Ahlqvist och hans reflexioner om utvecklingen. Han pekar på den 16-procentiga devalveringen, att företagen badar i pengar, stinna av devalveringsoch expansionsvinster och ger ett och annat guldkorn till ”duktiga” arbetare. Regeringen och löneministern för en lönenedpressningspolitik utan like samtidigt som de rika kan konsumera ohejdat. De fina lyxbilarna är intecknade redan innan de är producerade, säger Berndt Ahlqvist. Just denna rikedom å ena sidan och lönenedpressningen å den andra, när reallönerna för den lågavlönade knappt ökar alls, skapar enorma problem liksom vinstandelssystem, resultatlöner och andra förmåner på arbetsmarknaden. De borgerliga gynnas av detta och går in i en jättelik ideologisk debatt. Man kan fuldera på om detta gynnar arbetarrörelsen och dess värderingar och det som de många i samhället skall Prot. 1986/87:135 slåss för. Naturligtvis inte. 3 juni 1987 Vinstandelar, aktier och konvertibler som de anställda kan köpa är ett led i j : : detta falska klassamarbete. Det stärker bara kapitalets makt och möjligheter Socialavgifter på vinstatt investera och planera för framtiden, t.ex. vart man skall flytta företag, andelar exportinriktning, handelförbindelser etc. De anställda sitter där med en eller annan konvertibel eller aktie och har ingenting att säga till om. Fackföreningarna tyngs ned av lönenedpressningspolitiken. Kan det leda till nya fackföreningar? Ja, det är möjligt. Det kan t.o.m. leda till nya fackföreningar för de redan etablerade som är med i vinstdelningssystemet. Det kanske är så enkelt att detta är dens.k. japaniseringen på svenska.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

Herr talman! Jag noterar att de borgerliga partiledarna hedrar kammaren med sin närvaro denna morgon. Jag förstår att de vill ta chansen att uppträda när det för en gångs skull finns en fråga där borgerligheten står enad. Ni har ju inte haft så många tillfällen denna vår. Men då måste det vara en fråga där man kan säga nej och intet annat än nej, nej och hemskt mycket nej, Bengt Westerberg. Det är vad ni kan åstadkomma tillsammans, när ni inte behöver redovisa några egna positiva alternativ. Men välkomna i debatten! Huvudfrågan är naturligtvis varför regeringen och riksdagsmajoriteten vill införa socialavgifter till viss del på sådana utbetalningar till anställda som kallas för andeli vinst. De borgerliga företrädarna i debatten hävdar att syftet är att helt stoppa alla enskilda vinstdelningssystem. Någon företrädare för utskottsreservanterna drog till med att det gäller att nu öka fackets makt över sina medlemmar. Vi vill därför ha en straffskatt på vinstdelningssystem, när de är enskilda. Det är ju en något underlig beskrivning av ett förslag som syftar till att i någon mån likställa denna form av ersättning med andra. Frågan är väl egentligen om belöningar av det här slaget skall jämställas med andra former för ersättning — lön, bonus, gratifikationer etc. Ingen har ju hävdat annat än att detta är en ersättning till de anställda. Arbetsgivarna själva är särskilt angelägna om att hävda detta, eftersom de använder det som ett argument i löneförhandlingarna. De talar då om för de anställda och för de fackliga organisationerna att en betydande del av ersättningen utgår i form av vinstandelar, och då skall man inte begära så mycket lön. Samma resonemang förs av de borgerliga partierna: Detta håller nere löneglidningen och minskar löneutbetalningarna. Lönekostnaderna i företaget minskar dock icke med samma säkerhet. Vilka argument för man då fram för att denna ersättning till anställda skall behandlas på ett annat sätt än lön, bonus och liknande? Jag tycker att argumenteringen är litet krystad. Man säger t.ex. att ersättningarna kan 2 variera med vinstens storlek. Ja, men det gör även en del andra resultatberoende ersättningar. Man hänvisar till att tidpunkten för utbetalning till de anställda kan avvika från den på lönesidan regelmässiga. Denna tekniska fråga spelar dock mindre roll när vi alla vet vad systemet används till, nämligen att ersätta lön. Till kammarens protokoll vill jag foga att det inte enbart är Landsorganisationen som har uppfattningen att vinstandelar är att jämställa med lön. Den uppfattningen har också Tjänstemännens centralorganisation, riksskatteverket och riksförsäkringsverket. Ni tror väl ändå inte att rikskatteverket och riksförsäkringsverket styrs av LO? Ni hävdar ju att regeringen gör det i denna fråga. Om ni påstår att riksskatteverket och riksförsäkringsverket också är anslutna till Landsorganisationen uppmanar jag er att komma med bevis i den frågan. Finns det något problem med att ersättningar till anställda behandlas olika ur skatteoch socialavgiftssynpunkt? Ja, en sak är uppenbar och även erkänd av arbetsgivarna. Det förhållandet att vinstandelar, i motsats till annan ersättning till de anställda, är befriade från socialavgifter har varit ett starkt, ibland avgörande, argument för att införa vinstdelningssystem. Vi har fått rapporter från många bolagsstyrelser som har diskuterat införandet av vinstdelningssystem, just utifrån den mycket enkla synpunkten att det blir billigare för företaget. Det blir billigare att betala ut ersättning på det sättet än att betala ut den i form av lön, och därför skall vi satsa på vinstdelningssystem. Jag är rädd för att den fina ideologiska överbyggnad med arbetsglädje och medinflytande som de borgerliga partiledarna försöker ge denna form av ersättning inte är lika spridd ute i näringslivet. Vi har i flera fall bevis på att det varit ett krasst, men i och för sig legitimt, företagekonomiskt tänkande bakom när man har valt vinstdelningssystem. Jag kan tillägga att många företagare nu har upptäckt att de slipper betala de förhatliga socialavgifterna om de kan tilldela sig själva vinstandelar. Företagens ägare kan med andra ord minska sin avgiftsbelastning på detta sätt. Det är ganska naturligt att den typen av skatteplanering nu snabbt sprider sig. Det är riktigt att många småföretagare börjat intressera sig för vinstdelning, dock av mindre omsorg om de anställda än om sin egen privata ekonomi. Det är inget unikt med att man letar efter former för ersättning till anställda och till sig själv som inte belastas med skatt eller avgifter. Det pågår i dag en ganska intensiv jakt för att finna sådana ersättningsformer. Ett annat exempel är användningen av konvertibler, som nu sprider sig snabbt. Konvertibler säljs till de anställda, och inte minst till de riktigt fina anställda, som får väldigt många konvertibler. De anställda kan sedan i sinom tid hämta hem de stora vinsterna när konvertiblerna förvandlas till aktier. Det är ingen som behöver se så blåögt oskyldig ut som Bengt Westerberg och Olof Johansson försöker göra: de har då aldrig kunnat tänka sig att någon skulle använt sig av ett sådant system i något privat ekonomiskt syfte, utan det är enbart ideella skäl som ligger bakom införandet av vinstdelningssystem. Jag antar att de har samma synpunkter på konvertibler. Det är en fråga till vilken vi skall återkomma så småningom. När det gäller val av ersättningsformer och val av vinstdelningssystem har — Prot. 1986/87:135 vi inställningen att vi inte skall styra valet genom skatteregler och annat. Jag 3 juni 1987 hävdar att vi icke är negativt inställda till enskilda vinstdelningssystem. Av 3 3 E propositionen och av många offentliga uttalanden från regeringens och det Sociälavgifter på vinst. socialdemokratiska partiets sida framgår att vi icke vill stoppa sådana system, angela men att de skall växa fram på sina egna meriter och inte stimuleras genom speciella skattenedsättningar eller subventioner. Om man ger dem speciella favörer är det ett sätt att styra valet av ersättningsformer i näringslivet. De borgerliga hävdar nu helt skamlöst att det är det man vill göra. Av ideologiska skäl vill man avvika från principen om likformig beskattning och i stället gynna en speciell ersättningsform, därför att den är så fin. Den skall skapa arbetsglädje, den skall höja produktiviteten i företagen och den skall ge de anställda medinflytande. Allt detta är mycket förträffliga saker. Men det är således motivet till att statsmakterna skall särbehandla denna form av ersättning. Bengt Westerberg rådde mig att se på tillvaron i ett grodperspektiv och begrunda den enskilde anställdes situation. Denna omsorg om de enskilda arbetstagarnas situation är ganska rörande och värd all respekt. Jag efterlyser dock något av samma omsorg när det gäller denna regerings arbete för att skapa en bättre arbetsmiljö, fackföreningsrörelsens arbete för att skapa rättvisare löner i företagen eller arbetet för att få ett medinflytande på arbetsplatserna via de regler, lagar och fackliga möjligheter som finns. Däremot har jag inte hört att Carl Bildt, Bengt Westerberg eller Olof Johansson, varken från denna talarstol eller från någon annan, skulle ha dragit ut till kamp för arbetsmiljön, rättvisare lönesättningar och arbetarnas inflytande på arbetsplatserna. När det däremot gäller att dela ut aktier till de anställda sänker man sig ned till grodans perspektiv och ser helt plötsligt hur illa ställt det är med arbetsglädjen och medinflytandet i svenskt näringsliv. Jag gratulerar till den insikten, men den kommer väl sent. Det är dessutom en ganska ojämn fördelning av arbetsglädjen som ni är beredda att komma med. Vad skall vi göra med 1,5 miljoner anställda i stat, kommun och landsting? Hur skall de bli småkapitalister — som Gullan Lindblad sade? Vad skall vi göra med dem? Skall de få vara utan arbetsglädje och inflytande? Antag nu att er politik får verka ett tag och att man med olika metoder, bl.a. skatterna, stimulerar framväxandet av enskilda vinstandelar, och att de blir en ganska stor del av ersättningen till de anställda — så stor del som ni eventuellt önskar. Vi tycker nog att det ur den enskilde anställdes perspektiv är en något äventyrlig utveckling. Kanske i motsats till herrarna från den borgerliga sidan har jag träffat åtskilliga företrädare för de anställda, både på Volvo och på andra företag, som har sådana här vinstdelningssystem. Jag förstår deras förtrytelse över att de nu kanske får mindre genom sådana system. Men samtidigt har de faktiskt å sin sida uttryckt förståelse för vilka konsekvenser det kan få på sikt för deras medlemmar om en stor del av deras arbetsersättning inte blir pensionsgrundande. Via vinstdelning kommer de att ha levt på en levnadsstandard som de sedan befinner sig långt ifrån den dag de får förtidspension, ålderspension eller sjukpension. Så nog begriper de att det finns ett samband mellan valet av löneform och de sociala förmåner 29 som utgår. Några talare gick så långt att de sade att vinstandelar inte ens är att betrakta som inkomst. I så fall förstår jag inte varför ni inte tar steget fullt ut och även befriar dem från inkomstskatt. Men ni har väl i alla fall någon känsla för att det kanske är något fel i ert betraktelsesätt. Om vi lämnar den enskilde löntagarens synpunkter kan vi fråga oss om vi från samhällsekonomisk synpunkt genom lägre arbetsgivaravgifter skall stimulera framväxten av vinstandelssystem. Den fackliga rörelsen i Sverige har i många år bedrivit vad som kallas en solidarisk lönepolitik. Den bygger på en fin princip, nämligen att lika arbete skall ge lika lön. Denna politik har varit en oerhörd styrka för Sveriges ekonomiska utveckling. Den har betytt att vårt land mycket lättare än andra länder har kunnat genomföra strukturella förändringar i näringslivet. Folk har lättare kunnat flytta mellan olika branscher och områden i och med att löneskillnaderna inte är så stora mellan olika företag. Det förhållandet att löneskillnaderna är så stora mellan företag och branscher att rörligheten på arbetsmarknaden är väsentligt beskuren är ett av de stora problemen för många länder i dag när deras gamla industrier råkar i svårigheter. Detta har också internationella bedömare konstaterat. Senast var det Brookings ekonomer som pekade på att tack vare den solidariska lönepolitiken har Sverige en gynnsam kostnadsnivå i spjutspetsindustrierna och att vi på grund av att den solidariska lönepolitiken har skapat en jämnare lönstruktur har kunnat avancera snabbare än andra. — Detta konstaterande tycker Lars Ove Hagberg inte om, men det är sant i alla fall. Jag tycker att det är värt att slå vakt om denna struktur, både ur samhällsekonomins synpunkt och ur de enskilda löntagarnas synpunkt — den är värdefull också för dem. Skall vi då överge denna politik — och det tycks vara meningen att vi med öppna ögon skall göra detta — har vi två alternativ att välja mellan. Det ena är att den högre ersättningen i de vinstgivande företagen leder till rimliga krav på att ersättningen skall höjas lönevägen i andra företag, dvs. den solidariska lönepolitiken skall bibehållas, också i stat och kommun, där det inte alls finns några vinster att dela ut. Resultatet blir då mera inflation och högre skatter. Jag kan inte se att det är något särskilt attraktivt alternativ. Det andra är att den solidariska lönepolitiken slopas, i varje falli väsentliga delar, och att lönerna får bero på vinstutvecklingen i de enskilda företagen. Och här, herr talman, tror jag att den ideologiska skärningspunkten ligger. Arbetsgivareföreningen under de senaste 20 åren kämpat för att den fackliga solidariteten och sammanhållningen skall slås sönder och för att man skall få fram en individuell, företagsanknuten lönesättning. Det är klart att enskilda vinstandelar är ett utmärkt sätt att öppna dörren för en sådan lönepolitik. Därför undrar jag hur mycket av inläggen här i dag som är inspirerade från Arbetsgivareföreningens hus på Blasieholmen och vilka ni egentligen kämpar för i den kamp som ni säger att ni skall föra. Vi tror att en sådan lönepolitik och en sådan lönestruktur ger sämre ekonomiska resultat för Sverige och för landets löntagare. Det borde vidare trots allt för centerpartiets del vara anledning att fundera över hur det kommer att bli för glesbygdens företag. Någon av talarna åberopade att särskilt glesbygdsföretagen skulle ha stor glädje av vinstdelningssystem. Det är möjligt att den utveckling som vi nu ser vad gäller företagarnas skatteplanering, leder till att vinstdelningssystem växer fram = Prot. 1986/87:135 även i glesbygdsföretag, men trots allt är vinstnivåerna där de lägsta, och 3 juni 1987 därmed kommer de också att betala ut de lägsta insättningarna. Jag måste ställa en fråga till Olof Johansson, som ofta angriper oss för att vi så ensidigt har gynnat storindustrin och exportföretagen. Nu ställer Olof Johansson och centerpartiet upp bakom moderaternas och folkpartiets politik, där det verkligen handlar om att se till att exportindustrin med de stora vinsterna och de stora företagen i övrigt skall kunna ge rejäla belöningar till sina anställda. Hur kommer detta att gå ut över glesbygdsföretagens möjligheter att rekrytera bra folk och deras möjligheter att överleva? Är det inte någonting att tänka på i alla fall? Om det hade varit så att det förslag som vi lägger fram diskriminerar enskilda vinstandelar jämfört med andra löneformer, skulle jag ha tyckt att det hade legat en deli den kritik som har förts fram, men så är inte fallet. Vad vi gör är att vi i någon mån, ungefär som Lars-Ove Hagberg beskriver det, jämställer enskilda vinstandelar med andra ersättningsformer. Vi tycker alltså inte att sådana här system skall växa fram som resultat av att arbetsgivarna tjänar pengar på denna ersättningsform. Vidare har naturligtvis löntagarfonderna dragits in i denna debatt. Man säger att vårt förslag är ett uttryck för att socialdemokraterna bara vill premiera kollektiv vinstdelning. Om igen: Om vi verkligen ville diskriminera enskild vinstdelning, skulle det möjligen ligga någonting också i detta. Men skall jag tolka den ideologiska temperaturhöjning som man vill få till stånd i denna debatt genom anknytningen till löntagarfonderna så, att man menar att det är löntagarfondernas existens som gör beskattningen av enskilda vinstandelar till en stor ideologisk fråga? Dvs.: Om vi i dag inte hade haft löntagarfonder, skulle ni inte ha varit så aggressiva på denna punkt, men eftersom löntagarfonder finns måste vi ge enskilda vinstdelningssystem speciella skattefavörer. Bengt Westerberg påminde oss om att folkpartiet redan 1952 motionerade om enskilda vinstandelar, men han var tvungen att konstatera att det har tagit förfärligt lång tid innan det blivit någon fart på sådana ersättningssystem. Jag tror att förklaringen är den att det har tagit ett tag innan arbetsgivarna upptäckt att det helt enkelt är företagsekonomiskt fördelaktigt att arbeta med sådana system. Och, som jag sagt, nu börjar företagarna upptäcka att det även för deras privatekonomi är fördelaktigt med vinstdelningssystem så länge man kommer undan från socialavgifter. Herr talman! Carl Bildt citerade en klubbordförande, som talade om småfolket. När en högerledare börjar åberopa småfolkets intressen drar jag öronen åt mig. Det är i varje fall inte hittills småfolkets intressen som har frammanat vinstdelningssystemen, utan det har varit de stora vinsterna i vissa företag och de företagsekonomiska överväganden som ligger bakom systemen. Och vad gör vi med den del av småfolket som garanterat kommer att stå utanför sådana här system? Dessa personer kommer faktiskt att vara merparten. Westerberg lovade att kampen skall fortsätta — tydligen kampen mot socialavgifterna. Jag vill bara säga att vi tänker fortsätta vår kamp för rättvisa mellan landets löntagare och att vi tror att ett konsekvent skattesystem 31 behövs, om en sådan rättvisa skall uppnås.

Herr talman! Finansministern utgår från den grundläggande förutsättningen att det inte är någon skillnad mellan vinster och löner i det här fallet, och på det baserar han en betydande del av sin argumentation. Sedan förutsätter han naturligtvis att det alltid finns vinst. Han nämner inte att företag faktiskt ibland inte ger någon vinst eller t.o.m. går med förlust. Vi kan lämna dessa grundläggande fakta åt sidan, men på en punkt väntar jag med spänning på någon sorts empiriskt underlag för finansministerns påstående att vinstandelar skulle ersätta lön. Banktjänstemannaförbundet, t.ex., har hållit på ganska länge med det här systemet. Kan finansministern ge klara belägg för att banktjänstemännens löneutveckling har försämrats under den tid de haft vinstandelar? Själva anser de inte det, men det är möjligt att finansministern har andra fakta att tillgå på den punkten. Det skulle vara bra att ha något tydligt exempel på just detta. Finansministern försöker göra ett huvudnummer av att vinstandelssystem skulle göra att det blir billigare för företagen. Om det nu skulle vara så, varför förstår inte de enskilda löntagarna den saken? Varför är det Kjell-Olof Feldt eller Stig Malm som förstår det de enskilda löntagarna i de enskilda företagen inte förstår? Är det de som själva upplever situationen som ser sin egen ekonomiska utveckling bäst, eller är det finansministern eller LO-ordföranden som gör det? Här finns återigen uppifrånperspektivet — vi vet bäst vad löntagarna skall anse vara bäst för dem! LO har ju också insett det här problemet. Varför skulle man annars gå in för utredningar om överskottsdelning eller vad man nu vill kalla det för? Det är klart att allting går inte alltid att ta ut i form av lön. Varför jobbar LO annars med utredning på den punkten? Sedan är jag naturligtvis glad för att Kjell-Olof Feldt i det här sammanhanget ömmar för glesbygdsföretagen. Men se inte glesbygdsföretag som någon sämre klass! Vi vill ha en glesbygd som fungerar och som är ekonomiskt attraktiv. Därför är det ingen diskriminering av företag i glesbygd.
Herr talman! Det är lätt att instämma med finansministern i hans kritik av de borgerliga och deras syften. Men jag hade nog också väntat mig att få höra en fundering över om inte vinstandelssystemen är till skada för hela arbetarrörelsen, med tanke på den politiska position som de här systemen intar. Den väldigt hårda inriktningen på lönerna som den huvudsakliga boven i inflationsteorin, talet om lönetak osv. skapar nya lönesystem och skapar den här möjligheten för borgerliga partier och arbetsgivare att splittra upp arbetarklassen. Det är ju just det som håller på att hända nu. Det är mycket riktigt, Kjell-Olof Feldt, att vi i vpk inte alls är särskilt attraherade av att de ledande exportföretagen betalar relativt låga löner. Arbetarna i de företagen gör mycket stora insatser för det här landet, och deras löner står inte alls i proportion till de enorma vinster som görs i — Prot. 1986/87:135 företagen. 3juni 1987 Att lönerna är låga tycker finansministern är oerhört bra. Men detmåse — — — betyda att man inte får rubba någonting av fördelningen mellan arbete och = Socialavgifter på vinstkapital, enligt regeringens och finansministerns synsätt. andelar T.o.m. folk inom finansministerns egen rörelse funderar över vad som håller på att hända med de enorma tillgångar som finns i företagen i dag. Pengarna investeras inte. De används inte för socialt nyttiga ändamål utan för finansiella spekulationer, medan de arbetande skall hålla igen på sina anspråk. Detta är ju en av grogrunderna för systemen med vinstandelar, bonuslöner, resultatlöner av alla slag. Men regeringen nöjer sig kanske med att bara likställa lön och vinstandelar, utan att se att även en beskattad vinstandel är beroende av företagets välvilja. Uppknytningen till företagets snäva intressen är ju en ytterligare förlängning av det klassiska klassamarbete som fackföreningsrörelsen har bedrivit. Det är en utvidgning som innebär att medlemmarna ställer sig vid sidan av fackföreningen. Den gamla parollen att ställa fackföreningen åt sidan håller på att förverkligas av Svenska arbetsgivareföreningen genom dessa nya system där arbetare, framför allt då kvalificerade sådana, erbjuds möjligheter att tjäna pengar vid sidan av lönen. Det innebär ett slag mot de arbetare som är svaga på arbetsmarknaden. Finansministern borde fundera över om inte detta är en ödesfråga för hela arbetarrörelsen.

Herr talman! Finansministern säger att det inte är socialdemokraternas och regeringens önskan att stoppa vinstandelssystem. Men faktum är att i den proposition som behandlas nu säger föredragande statsrådet mycket tydligt, och jag förmodar att Kjell-Olof Feldt står bakom det yttrandet: ”Vinstandelssystemen befäster orättvisorna på arbetsmarknaden, som riskerar att delas upp i företag med vinstandelssystem och företag utan. — — — Jag anser en sådan utveckling otillfredsställande.” Sedan argumenterar Kjell-Olof Feldt också på ett sätt som mycket tydligt visar att han är emot vinstandelssystem. Det är klart att jobbar man i ett företag som går med vinst och får vara med och dela på den vinsten, kommer utfallet att skilja sig något från vad de får som jobbar i företag som inte går med vinst. I det senare fallet får den anställde ingen deli vinst oavsett om det finns ett system för vinstdelning eller inte. Det är en avvikelse från principen att lika arbete skall ha lika lön, och Kjell-Olof Feldts hela argumentering går också emot varje tanke på andel-i-vinst-system. Som Kjell-Olof Feldt vet har folkpartiet under mycket lång tid — jag nämnde att det nu är 35 år sedan vi väckte vår första partimotion i frågan — arbetat för andel-i-vinst-system. Det har skett mot de etablerade arbetsmarknadsorganisationerna och länge mot riksdagens övriga partier. Bakgrunden är att det finns en grundläggande ideologisk övertygelse inom folkpartiet att det är bra ifall de som jobbar i företagen får vara med och dela på vinsten. Vi tror att det har alla de fördelar som omnämns i propositionen, att det påverkar produktiviteten positivt, att det påverkar samhörighetskänslan i företaget positivt och att det är bra ifall de anställda använder en del av vinstandelarna för att bli medägare i det företag där de jobbar. Det är fullständigt obegripligt när Lars-Ove Hagberg säger att det inte ger de anställda något inflytande. Faktum är ju att vi har exempel på företag som har haft vinstdelningssystem under ganska lång tid och där de anställda med hjälp av vinstandelarna nu har blivit den dominerande ägaren i det företag där de arbetar. Så det är alldeles självklart att detta är en väg vid sidan av andra vägar att ge de anställda inflytande i företagen. Kjell-Olof Feldt räknade upp en massa områden där han hävdade att folkpartiet och andra borgerliga partier inte hade varit aktiva eller visat något intresse, t.ex. arbetsmiljöfrågan. Ändå är det ett faktum att den arbetsmiljölag som vi för närvarande har i Sverige har lagts fram av en folkpartistisk arbetsmarknadsminister. Vi har såvitt jag vet aldrig uttalat oss mot rättvisare lön utan tvärtom för rättvisare lön, och jag har haft debatter med Kjell-Olof Feldts chef här i kammaren om det. Och när det gäller medbestämmandet var det folkpartiet som väckte förslaget om styrelserepresentation för de anställda, som vi nu lyckligtvis har kunnat få igenom. Men när det gäller andel i vinst har vi ännu inte kunnat få gehör hos majoriteten i kammaren, vilket jag djupt beklagar. Men vi säger fortfarande ja till andel-i-vinst-system, Kjell-Olof Feldt, hemskt mycket ja!

Herr talman! Olof Johansson och Bengt Westerberg har bemött mycket av det som finansministern hade att säga i sina något rapsodiska reflexioner om denna fråga. Några kompletteringar dock! Det är utan tvivel så, Kjell-Olof Feldt, att de här kraven kommer från Metall och från LO, och de har motiverats, inte i de termer som Kjell-Olof Feldt använde här i dag, utan i renodlat politiska termer. Det ord som LO har använt är ordet stoppa. Sedan kan man komplettera med de formuleringar i propositionen som Bengt Westerberg återgav. Det går inte att gömma sig bakom politiska majoriteter — självfallet oftast socialdemokratiska — i olika verksstyrelser typ riksförsäkringsverket och riksskatteverket. I riksförsäkringsverket föreligger reservationer — det nämnde inte Kjell-Olof Feldt — och riksskatteverket har faktiskt inkommit med en skrivelse till regeringen där man pekar på allt det krångel och elände som detta förslag kommer att leda till. Vinst och lön är faktiskt två olika saker. Jag vet inte om man kan beskriva Kjell-Olof Feldt som en gammal marxist, men någon typ av bakgrund i den branschen har han säkert. Om inte annat kan den marxistiskt mera renlärige Lars-Ove Hagberg upplysa honom om dessa skillnader. Det finns inga exempel på att denna delning av vinst har påverkat lönen. Jag skall återigen citera vad man har sagt på Volvos verkstadsklubb, även om jag vet att finansministern inte tycker om att höra det: Vi håller vattentäta skott mellan löner och vinster. Någon sammanblandning får inte ske. Inom Volvo finns — Prot. 1986/87:135 inga tecken på att löneutrymmet minskat på grund av vinstdelningen. Så är 3 juni 1987 det med den saken. ANSER NAN Så de sociala förmånerna. Jag tycker det vore välgörande om Kjell-Olof = Socialavgifter på vinst Feldt här kunde korrigera den desinformation som Stig Malm ägnar sig åt i — 9”delar TV när han säger att det här påverkar sjuklönen. Vi har nog alla varit ute på olika företag och träffat de anställda som har dessa system och deras fackliga företrädare, och vi har sett hur bra det går i de företagen och hur gärna de vill ha kvar de här systemen. Jag vet att Kjell-Olof Feldt var nere på Volvo på ett möte, som han hade anledning att göra slutet för pressen, där man skulle diskutera den här saken. Flera av oss har varit nere på Åkermans, som har haft vinstdelning sedan 1946. Jag rekommenderar t.ex. Lars-Ove Hagberg att åka ner till Åkermans i Eslöv och tala med Erik Bredborg, den gamle Metallordföranden, som nu är ansvarig för vinstandelssystemet. Där får man reda på fördelarna. Det är ett bra företag. Det går bra. Alla vill ha vinstdelningen kvar. Alla motsätter sig det förslag som nu ligger på riksdagens bord.

Har inte de rätten att tala för sin sak, och har inte vi rätten att här återge den saken, även om den strider mot de socialistiska doktrinerna?

Herr talman! Jag tycker att vänsterpartiet kommunisterna måste bestämma sig. Jag vet att ni driver tesen att höga löner är bra och högre löner är ännu bättre. Men om ni nu börjar hävda att lönerna skall styras av vinstutvecklingen är det någonting annat ni talar om. Då skall vi ha höga löner i högvinstföretagen och låga löner i lågvinstföretagen. Är det så ni vill ha det? Jag trodde faktiskt att ett skäl till att vpk stödde den här propositionen var att ni ansåg att en sådan utveckling är ganska farlig för löntagarna — såvida ni inte menar att med höga löner i högvinstföretagen skall vi också ha höga löner i lågvinstföretagen, så att de slås ut och folk förlorar jobben. Fackföreningsrörelsen har försökt föra en lönepolitik som skall vara bra inte bara för löntagarna utan också för näringslivet. Så är det faktiskt. Olof Johansson bad mig ge exempel på att enskilda vinstandelar har skapat problem på arbetsmarknaden, och han ville åberopa Banktjänstemannaförbundet, som har yttrat sig i den här frågan. Jag är rädd för att Banktjänstemannaförbundet sopar en del av sina problem under mattan just nu. Jag råkar nämligen veta hur läget är på banktjänstemannaområdet. Staten äger faktiskt den tredje största affärsbanken, som icke har något vinstdelningssystem. Jag råkar veta om problemen med lönesättningen i PKbanken när de anställda jämförs med anställda i Handelsbanken och S-E-Banken, där de anställda i dag, om de har varit med från början, har uppsamlat så där en 35 Jag råkar känna till diskussionen inom sparbankerna och faktiskt också föreningsbankerna, Olof Johansson, där det inte finns några vinster att fördela. Jag tror att Banktjänstemannaförbundet en vacker dag får lyfta på förlåten och erkänna att de här systemen har skapat stora spänningar inom det kollektiv som banktjänstemännen är. Varför skall en som sitter vid disken på en sparbank och gör samma jobb som den som sitter vid disken på Handelsbanken konstatera, att efter 20 års arbete har han visserligen haft sin lön, men den som har suttit i Handelsbankens kassa har att lyfta mellan 300 000 och 400 000 kr. — delvis därför att denna regering, som ni bekämpar så ivrigt, har fört en ekonomisk politik som har gett bankerna betydande vinster? Löntagarna förstår bäst sin egen ekonomiska situation, säger Olof Johansson. Ja, förvisso. Det är därför som väldigt många av LO:s medlemmar står bakom detta krav. Metallindustriarbetareförbundet talar faktiskt för sina medlemmar, även om det finns grupper som har en avvikande mening. Vi har 4 miljoner löntagare. Det är 170 000 som omfattas av vinstdelning i dag. Bengt Westerberg var mäkta bekymrad över att vi, trots att folkpartiet drog i gång redan 1952, efter 35 år inte har kommit längre än att det inte ens är 5 Jo av landets löntagare som omfattas av vinstdelningssystem. Alla de andra kan ju också fundera över sin ekonomiska situation och dra vissa slutsatser. Carl Bildt säger att vinst och lön är skilda ting, och det borde jag veta, om jag någonsin har läst Marx. Men poängen är ju här att man förvandlar vinsten till lön. Det sker faktiskt dagligen i företagen, inte alltid till företagsägarnas glädje. Det här förslaget är ett sätt att förvandla vinst till lön, och ingen som sysslar med detta i praktiken torde bestrida att det är på det viset. Sedan är det underbart att höra Carl Bildt åberopa facket som sanningsvittne, när man på Volvo hävdar att vinstdelningen aldrig har påverkat löneförhandlingarna där. Det är bra att Carl Bildt tror på vad den fackliga rörelsen säger, men jag är inte säker på att man när det gäller löneförhandlingar alltid skall ta för givet att det som synes ske är det som har skett; det är min erfarenhet från några år i den här branschen. Jag hade ett möte med Volvofacket. Det var slutet, säger Carl Bildt. Ja, det var så slutet att vi hade en gemensam presskonferens efteråt, där vi talade om för massmedierna vad vi hade kommit till i diskussionerna om socialavgifter och en del andra frågor. Jag respekterar Bengt Westerberg för att han inte försöker dölja vad avsikten är, nämligen att vi med vinstandelar skall få ett mera differentierat lönesystem och avlägsna oss från principen lika lön för lika arbete. Det är han medveten om, och han välkomnar tydligen den utvecklingen. Det är möjligt att ni inte har haft några samtal med Arbetsgivareföreningen om detta — jag vill inte påstå det. Jag konstaterar bara: Detta är precis vad ett antal starka förbund inom Arbetsgivareföreningen har eftersträvat så länge. Och någon bättre auktorisation för politiken att slå sönder den solidariska lönepolitiken än att riksdagen skulle ställa upp för den kan ju Arbetsgivareföreningen knappast hoppas på. Därför, herr talman, undrar jag om den ideologiska skärningspunkten verkligen går mellan ägande och icke-ägande och inte mellan hur lönerna och — Prot. 1986/87:135 inkomsterna skall fördelas för landets löntagare. 3 juni 1987 Jag ställde ett par frågor, och jag kanske kan få svar på dem om det fi Gå g ställde ett p g jag kanske kan få svar på dem om det finns Söctalavgifter På vilse Om vi inte hade löntagarfonder, skulle ni då kunna acceptera att andelar vinstandelar skattemässigt behandlas som andra löneformer, eller måste de fortfarande stimuleras och gynnas genom speciella skattefavörer? Den andra frågan var: Om vi nu skall sprida arbetsglädje, inflytande osv. via ägande, hur skall vi då göra med de åtminstone 1,5 miljoner statsoch kommunalanställda som aldrig får en chans att vara med i sådana system? Skall vi betala dem högre löner än andra, eller vad skall vi hitta på, så att de får del av alla de fördelar som ni påstår att vinstandelssystemen har? Herr talman! Jag är inte särskilt upprörd över vinstandelssystemets existens. Vore jag det skulle jag ha rekommenderat socialministern att försöka diskriminera dessa system — men det har jag inte gjort, och det har inte regeringen ställt sig bakom. Detta hindrar emellertid inte att vi konstaterar att det finns negativa effekter med vinstdelningssystemen som vi inte önskar oss. Vår princip har varit att behandla vinstandelssystem på samma sätt som andra ersättningsformer, genom att helt enkelt ha ett rättvist och konsekvent skattesystem och socialavgiftssystem. Det är egentligen detta som det handlar om.

Herr talman! Låt mig först notera att Kjell-Olof Feldt fortfarande inte vill ta avstånd från den desinformation i denna fråga som Stig Malm ägnar sig åt. Jag tycker att en enkel sakupplysning borde vara på sin plats på den här punkten. Kjell-Olof Feldt refererar — mot bakgrund av att staten äger PKbanken — till situationen på bankområdet, där PKbanken inte har något vinstdelningssystem men där Handelsbanken och S-E-banken har det. Han säger att detta ställer till problem, och jag tror att han faktiskt har alldeles rätt på den punkten. Men den naturliga slutsatsen åtminstone för mig och jag tror för alla anställda på PKbanken utifrån den situationen är: Varför skall inte PKbanken ha ett andel-i-vinst-system när Handelsbanken och S-E-banken har det? Men den naturliga slutsatsen för Kjell-Olof Feldt — och där har vi trots allt den gamle marxisten och socialisten — är att vi då skall stoppa dessa system på Handelsbanken och S-E-banken. Förmåner skall alltså begränsas, medan vi vill ge ett delägande, eftersom staten borde kunna dela med sig av vinsterna till dem som bidrar med att arbeta fram dem. Så till frågan om sambandet mellan fonder och andel-i-vinst-system. Kjell-Olof Feldt ställer den något märkliga frågan om vi, om det inte fanns några löntagarfonder, skulle vara med om att begränsa andel-i-vinstsystemen. Självfallet inte! Sambandet är ett annat, det är politiskt, och det ligger på er sida. På grund av er politiska åskådning — låt oss inte dölja att detta i grunden är en ideologisk fråga, vilket Lars-Ove Hagberg mycket ärligt erkänner -— vill ni ha ett kollektiviserat ägande och sparande, ett centraliserat ägande och sparande. Det är därför som ni införde löntagarfonderna. Vi vill däremot ha ett individuellt ägande så långt detta över huvud taget är möjligt, 37 sprida ägandet till enskilda människor, till löntagarna. Därför vill vi gynna andel-i-vinst-system och avskaffa fonderna, medan ni vill avskaffa andel-ivinst-systemen och gynna fonderna. Kjell-Olof Feldt avslutar sedan med att säga: Det är bara likabehandling som det handlar om. Han vill inte diskriminera. Han är inte alls emot detta. Han vill inte kännas vid Gertrud Sigurdsens formuleringar i propositionen — han kommenterade inte det. Men det är inte så. Jämför den skattebehandling som regeringen föreslår beträffande löntagarfonderna, den kollektiva vinstdelningen, med den skattebehandling som man nu ger de individuella vinstdelningssystemen! Man befriar löntagarfonderna genom speciallagar från så gott som varje form av skatt. Beträffande de individuella systemen lägger man med speciallagar på nya skatter. Där framträder den ideologiska skillnaden — det är här den ligger. Det handlar faktiskt inte om lönespridning. På denna punkt ber jag också att få referera till statsministern, Kjell-Olof Feldts chef, som i debatten om pensionsskatten sade att det var i fråga om ägandet som den stora ideologiska gränsen faktiskt går.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt fortsätter att rada argument mot andel-ivinst-system på varandra. Han säger att det är en mycket liten andel av de anställda som ännu är med i andel-i-vinst-system. Det är alldeles riktigt att den andelen hade kunnat vara större — om fler hade varit positiva till det initiativ som folkpartiet tog redan för 35 år sedan. Vi kan å andra sidan glädja oss åt att det har skett en ökning i accelererande takt under senare år. Det är möjligt att motståndet i varje fall i många företag nu är brutet. I så fall tror jag det beror på att många har upptäckt att det är bra om de anställda får vara med och äga företagen och den vägen också utöva inflytande. Problemet med de offentliganställda, som Kjell-Olof Feldt tar upp, har vi under alla förhållanden. Det är självklart att vi måste hitta former för att stimulera de offentliganställda, för att bättre utnyttja deras fantasi, skaparkraft m.m. för att på olika sätt effektivisera den offentliga sektorn. Men vi kan ju inte göra varje arbetsplats i Sverige exakt likadan, utan vi måste acceptera att förhållandena är olika. Vi får då hitta olika former för att stimulera produktivitet och effektivitet på arbetsplatserna. Herr talman! Jag läste i det senaste numret av Tiden en intervju med Rudolf Meidner där han får frågan varför det ofta blir ett sådant liv om förslag som fjärde AP-fonden, löntagarfonder, pensionsskatt och liknande. Han ger ett svar som jag tycker är ganska intressant: ”Därför att motståndarna anser, med visst fog, att dessa reformer är etapper på en väg, som leder betydligt längre.

Bara under den här mandatperioden har vi fått beslut om kollektiva löntagarfonder, om att Kjell-Olof Feldt skall utse ordförande i privata affärsbanker, om att förstärka olika offentliga monopol, om att införa etableringskontroll i flera branscher, om = Prot. 1986/87:135 försämringar för individuellt aktiesparande, om att facket och företagen skall = 3 juni 1987 kunna fortsätta att diskriminera egenföretagare trots att näringsfrihetsombudsmannen har begärt en ny lagstiftning från regeringen, om att LO förbund skall kunna fortsätta att kollektivansluta sina medlemmar till Folksam, om pensionsskatten och nu detta förslag om andel i vinst. Tydligare kan inte smygsocialiseringen och marschen in i det socialdemokratiska samhället beskrivas. Den marschen vill vi bryta — om det är de borgerliga partierna helt överens.

Herr talman! Om man genom vinstdelningssystem eller på annat sätt försöker skapa inflytande i ett företag, blir inflytandet oerhört begränsat. Det blir ju begränsat till den enskilde individen. De borgerliga är egentligen ute efter att göra de arbetande som kollektiv till blott och bart enskilda individer — mot den makt som företagsledning och den dominerande gruppen av aktieägare har. Man motarbetar varje sammanslutning av de arbetande, de får inte bilda en egen styrka. Detta är den ideologiska skillnaden mellan arbetarrörelsen och de borgerliga. Det är mycket talande att de borgerliga vill ha denna typ av system. De fackliga organisationerna som demokratiska företrädare för de anställda skall, menar man, med alla medel pressas tillbaka. Till viss del kan jag hålla med om att de fackliga organisationerna är byråkratiska och på annat sätt felaktiga, men som princip är det här mycket viktigt. Vi kan ju också undervisa litet om vinst och lön. Vinsten är ju ett resultat av de arbetandes insats. Det rör sig om icke uttagen lön som har blivit vinst. Vid marxistiskt språkbruk kallas detta mervärde. Att man vid löneförhandlingarna vill ha en annan fördelning mellan kapital och arbete är ju självklart. Det verkar patetiskt när Carl Bildt säger sig vilja sprida ägandet, trots att varje utredning, varje verklighetsstudie, visar att monopolen ökar sin makt, inte minst det internationella monopolet, och att maktkoncentrationen i företagen ökar. Vpk:s lönepolitik är inte alls tvetydig, Kjell-Olof Feldt. Vi anser att det behövs en allmän ökning av lönerna i detta land, en annan fördelning mellan kapital och arbete. Naturligtvis är vinstnivån i ett land av avgörande betydelse. Men det betyder ju inte att det skall vara fruktansvärt stor skillnad i fråga om lön i små företag och andra företag. Det finns andra sätt att fördela reallönen — för de arbetande -— till privat och offentlig konsumtion. Berndt Ahlqvist har pekat på detta. De enorma kapitaltillgångar som i dag finns i företagen och som används till spekulation och annat gynnar inte det offentliga. Vid ett rättvisare skattesystem skulle fördelningen mellan kapital och arbete förbättras. Då skulle det bli bättre för de arbetande. Jag tycker att finansministern måste oroa sig över tanken på ett vinstdelningssystem och varna arbetarrörelsen för att stödja denna typ av system.

Herr talman! Varför vill LO centralt utreda överskottsdelning. Jo, det vill väl LO därför att LO inser att det kan finnas vinster att hämta. Skall vi slå vad 39 om att LO återigen kommer att förorda ett kollektivt system för att hämta in dessa vinster? Jag skulle gärna vilja ha Kjell-Olof Feldts kommentar på den punkten. Sedan vill jag helt kort instämma i vad Bengt Westerberg sade beträffande det ganska skamliga men charmfulla påhoppet att vi inte stöder arbetsmiljöreformer och rättvisa löner. Historien talar för sig själv, så jag behöver inte närmare gå in på den saken. Vem är det som i dag talar för uppvärdering av ansvarsfulla och krävande arbeten inom vårdsektorn? Jo, det är centerpartiet. Ibland upplever jag att vi är ganska ensamma på den punkten. Om nu Kjell-Olof Feldt själv vill vara konsekvent, varför då sätta ett stelbent, negativt och diskriminerande tak på hela offentlighetssektorn? Det är inte som Lars-Ove Hagberg sade: att vi har accepterat cash limits rätt upp och ned utan flexibilitet. Det har vi inte gjort, och om detta står det att läsa i vår partimotion. Det är ju litet konstigt att Kjell-Olof Feldt kommer med just sådana förslag. Ta det här med Bankmannaförbundet, som Carl Bildt redan har kommenterat. Den fråga som jag ställde löd: Har det blivit sämre lön? Det är klart att det inom en sektor ibland leder till en ökning av konkurrensen mellan olika företag. Detta kan naturligtvis i sin tur leda till att man får ut mer, om en viss sektor är vinstgivande. Sedan till den ständigt återkommande sammanblandningen av lön och vinst. Debatten blir ju litet konstig, eftersom Kjell-Olof Feldt hela tiden gör sig skyldig till denna sammanblandning. Men varför skall inte löntagarfonderna — som någon var inne på — kunna få existera på egna meriter? Om regeringen vill hjälpa små företag i glesbygd — finansministern kom inte tillbaka på den punkten — skall man naturligtvis, som centern har föreslagit, inte negativt diskriminera dessa småföretag utan se till att sänka företagens sjukförsäkringsavgifter, eftersom dessa företag har lägre sjukfrånvaro än andra företag. Den vägen bör man se till att de åtminstone får arbeta på lika villkor. Jag hoppas att vi vinner anslutning till denna tanke. Till sist vill jag säga att socialdemokraternas förslag naturligtvis är ett inslag i ett kollektivistiskt mönster, ett mönster som har funnits sedan lång tid tillbaka. Det är helt enkelt en tro på balanserande maktkoncentrationer, som innebär en minskning av inflytandet för enskilda och en ökning av inflytandet för kollektiv och institutioner. Vi tror på ett decentraliserat samhälle.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg sade att det behövs en allmän ökning av reallönerna i Sverige. Det är hans sätt att slinka ur den litet besvärliga sits som han hamnade i när det gäller lönepolitiken. Ökningen av reallönerna skulle då krävas, därför att den socialdemokratiska regeringen har verkat för en allmän lönenedpressning. Låt mig då, om Lars-Ove Hagberg till äventyrs inte känner till det, upplysa om att reallönerna i fjol steg med ungefär 3 90 för alla löntagare. I år kommer reallönerna att stiga med ungefär 2 9o. Sammanlagt blir detta en 5-procentig höjning av reallönerna, och det är den bästa reallöneökning löntagarna har kunnat hämta hem sedan mitten av 1970-talet. Detta är ett resultat av en politik som inte har åsyftat att framför allt höja de nominella lönerna utan på att få ned inflationen och höja produktionen i landet. Vänsterpartiet kommunisterna kanske aldrig accepte rar tanken, men det är bara genom att öka produktionen i ett samhälle som = Prot. 1986/87:135 det går att höja levnadsstandarden. 3 juni 1987 Olof Johansson tog upp småföretagarna och sade att de behöver få en sänkning av socialavgifterna, om de skall klara sig. Det är möjligt att Olof Johanssons bedömning är riktig. Men nu är frågan: Är det rimligt att de själva ordnar den där sänkningen av socialavgifterna genom att förvandla lön eller aktieutdelning till någonting som kallas vinstandel, vilket nu är på gång? Är detta ett rimligt sätt att lösa problemet? Jag har över huvud taget inte vunnit gehör — och detta är illavarslande för framtiden — på något håll för tanken att ett skattesystem måste vara någorlunda konsekvent och rättvist och inte göra det möjligt för vissa grupper att planera sig ur de skatter som andra får betala. Jag tycker att det är ganska illavarslande att ni om vi skall genomföra större skattereformer inte vill acceptera principen att det skall betalas samma skatt för samma inkomst. Som svar på Carl Bildts uttalande vill jag säga att Stig Malm själv brukar reda ut vad han har sagt. Jag tror inte att han skulle uppskatta, om jag försökte tolka hans uttalanden. Tydligen är det så, att bland de argument som man försöker mobilisera för sin uppfattning, att vi bör gynna en viss typ av ersättning till anställda, återfinns argumentet att löntagarfonderna gynnas skattemässigt. Då vill jag fråga om det finns något annat samband än det att löntagarfonderna fått samma skattemässiga behandling som ATP-fonderna i övrigt och de privata försäkringsbolagen. Jag har inte hört herrarna kräva att de privata försäkringsbolagen skall betala skatt på sin avkastning och sina reavinster, tvärtom. När vi plockade av dem en liten bit av deras stora avkastning via engångsskatten, förde ni ett ännu större liv än ni för om den här reformen. Jag såg en annons häromdagen från Trygg-Hansa, som skröt över att försäkringstagarna i Trygg-Hansa under 1986 har fått 800 000 kr. per dag i ränteinkomster och avkastning — allt skattefritt. Så det argument ni här anför måste vara tillyxat för att ni skall få något slags ideologisk etikett på den här debatten. Det står alltså klart att de borgerliga partierna ser vinstandelssystemen som ett sätt att sprida ägande, och därför skall de gynnas skattemässigt. All right, det är åtminstone en klar ståndpunkt. Men de frågor som kvarstår obesvarade efter denna debatt är: Varför sprida ägande bara till vissa? Vore det inte bättre, om vi skall ha ägarspridning bland löntagarna, att de fick rejäla löner och betalade sådana skatter att de själva kunde välja vad de ville äga — och att förmånerna gick till alla löntagare, inte bara till de 170 000 som i dag är delaktiga av vinstdelningssystem? Det torde vara en sådan linje som kommer att segra i längden, Bengt Westerberg, och inte den här skattemässiga operationen för att gynna en viss typ av transaktioner mellan vissa företag och deras anställda. Dessutom är det allvarligt att den här ägarideologin skall ta över rimliga hänsyn till samhällsekonomin. Ingen av er har över huvud taget velat ta upp den problematik som kommer att uppstå på en arbetsmarknad med större lönespridning, större bindning till det enskilda företaget, mindre rörlighet, större inflationsbenägenhet och sämre förutsättningar för vad vi kallar de expanderande företagen, som är spjutspetsarna i vårt näringsliv. Det tycker 41 jag att de borgerliga ändå borde ägna någon tanke, om ni nu skall fortsätta kampen för den här löneformen. Det som för oss är avgörande, herr talman, är att vi spårar avsikten — att försöka upplösa solidariteten mellan löntagarna. Och det finns ju tecken på detta. När enskilda fackklubbar säger att ”vi vill behålla vad vi har fått”, då gläds man på Blasieholmen och i de borgerliga partierna. Det är en liten kil som man har slagit in i den fackliga solidariteten, och det är naturligtvis avsikten med sådana här system. Vi är ändå av den uppfattningen att vi inte skall vara diskriminerande mot den här formen. Men vi är alldeles bestämt övertygade om att landets löntagare tjänar mest på att olika löneformer beskattas lika. Det är därför vårt förslag har lagts fram, och jag hoppas att det skall kunna genomföras.

Herr talman! Finansministern undrade: Varför inte sprida ägandet till alla löntagare? Och det är klart att vi vill göra det —- ingen är ju emot det. Men inte kan väl finansministern hävda att avgiftsbeläggning av vinstandelar underlättar en spridning av ägandet? Då kommer ju finansministern i direkt motsättning till det föreliggande förslaget och den tanke han framförde. Det intressanta är att systemet med vinstandelar engagerar de anställda i allra högsta grad. Det kan jag som moderat riksdagsman från Göteborg intyga. Nästan varje weekend under senare tid har jag blivit uppringd av anställda vid Sveriges största företag, Volvo. Man börjar ofta samtalet med att säga att ”jag är socialdemokrat”. Man tillhör antingen LO eller TCO och säger vidare att ”jag och mina arbetskamrater är klart emot regeringens förslag om socialavgifter”. Skälen behöver jag inte upprepa; de har ju anförts tydligt nog här under debatten. Utskottet erinrar på s. 8 i betänkandet om ”att det inte är ovanligt med ersättningar från arbetsgivare till arbetstagare som i avgiftshänseende betraktas som lön trots att ersättningarnas belopp inte bestämts i löneförhandlingar”. Det är ju inget argument mot avgifter på ersättningar som klart är lika med lön. Man kan inte jämställa den typen av löneersättning med andel i vinst. Det är synd att finansministern nu går, för jag har faktiskt en konkret fråga till finansministern. Har inte finansministern tid? Denna andel i vinst för de anställda måste avgiftsbeläggas, säger finansministern. Men de anställda delar aktievinsten med aktieägarna. Med finansministern sätt att argumentera måste man säga: Då skall naturligtvis också aktieägarnas andel i vinst beläggas med socialavgift. Jag kan inte se annat än att det blir slutsatsen. Därför vill jag fråga: Utöver de hundra olika förslag till skattehöjningar och avgifter som vi har fått sedan socialdemokraterna kom till makten 1982 — kommer nu regeringen att lägga fram ett förslag till avgift även på aktieägarnas andel i vinst, och inte bara på de anställdas andel i vinst? Hur — Prot. 1986/87:135 konsekvent är finansministern i det avseendet? 3 juni 1987
Herr talman! Jag kan inte stå oberörd inför denna vädjan från Hugo Hegeland om att svara på hans fråga. Men jag tycker att det är litet besynnerligt. Hugo Hegeland måste känna till att det är en väsentlig skillnad mellan beskattning av aktieutdelning och beskattning av andra ersättningar som lämnas ut från företagen. Aktieutdelningar är icke avdragsgilla för företagen, dvs. de måste tas av beskattade pengar, medan utbetalningar på vinstandelar förvisso behandlas som en avdragsgill kostnad i företaget. Jag kan lova Hugo Hegeland att det inte hade blivit ett enda enskilt vinstandelssystem, om företaget skulle ha fått ta pengarna ur beskattad vinst. Det leder alltså till slutsatsen att vi inte har någon som helst anledning att börja diskutera socialavgifter på aktieutdelningen, för den beskattas i dag på ett helt annat sätt än ersättningar till de anställda. Jag hoppas att saken därmed är klarlagd.
Herr talman! Finansministern är ute efter ständigt nya skatter, och jag kan inte se att vad finansministern här säger är något argument mot min tidigare argumentering. Men jag vill faktiskt ge finansministern ett litet ord på vägen. Vad jag saknade var en avslutande liten harang i stil med vad som förekom i samband med pensionsskattedebatten och löntagarfondsdebatten. När man tänker på alla dessa avgifter och skatter som finansministern har infört, kunde finansministern möjligen få som ett motto: Blott en dag, ett avgiftstag i sänder. På den vägen kommer väl finansministern att vandra vidare. Sedan vill jag avsluta, om tiden tillåter, med ett par andra synpunkter, som finansministern ändå inte kommer att reagera på. Utskottet hänvisar till att lagrådet inte har motsatt sig förslaget till socialavgifter på vinstandelarna. Nej, det är klart — från rättslig synpunkt finns ju inget argument mot det. Vi har ingen paragraf i vår grundlag som skyddar den enskilda äganderätten. Därför kunde Astrid Lindgren t.o.m. få betala inte bara hela inkomsten utan därutöver 2 96, sammanlagt 102 96, i skatt. Och därför kan tyvärr riksdagen, med en socialistisk majoritet, ta ut vilka skatter och vilka avgifter som helst. Det är som sagt det här med avgifter för vinstandelar ett utmärkt exempel på. Jag tycker att man måste erinra sig löntagarfonderna — och det har ju också tidigare talare gjort. Kommer ni inte ihåg med vilken övertygelse finansministern här argumenterade för dessa fonder? Men alla de argument som anfördes har ju fallit till marken som trötta höstlöv — med undantag för ett enda löv, nämligen där det står skrivet att aktiemarknaden, börsen, kommer att stärkas. Den ur socialdemokratisk synpunkt minst angelägna effekten av 43 löntagarfonder, nämligen att de leder till starkt stigande börskurser, har man verkligen fått. Men det var ju inte den egentliga avsikten. Till sist vill jag, herr talman, ändå tacka finansministern i hans frånvaro för att han gav sig tid att replikera när det gällde en fråga som ju byggde på hans egen argumentering — varför man inte skall beskatta även aktieägarnas andel med socialavgifter. Men vi får väl se. Jag är mycket övertygad om att det kommer någon form av nya avgifter på aktieägarnas andel i vinst.

Herr talman! Så skall då riksdagens majoritet här i dag tydligen ta ytterligare ett steg mot det cementerade kollektivistiska samhället. I stället för att blåsa delaktighetens och intresseskapandets syre in i svensk företagsamhet skall marschen in i det opersonliga och anonyma samhället fortsätta. Det är ju ändå givet, herr talman, att dagens beslut kommer att stoppa åtskilliga företags funderingar på att inrätta någon form av vinstdelningssystem. Riskerna är uppenbara att en del av de redan inrättade vinstdelningssystemen kommer att läggas ner. I kds beklagar vi detta livligt. Vi beklagar också att inte just vinstdelningssystemen resolut lyftes fram som alternativ till de anonyma och kollektiva löntagarfonderna, då den debattens vågor gick höga. I stället för att enbart säga nej, nej, nej till den socialdemokratiska idéen om kollektiva löntagarfonder borde dessa fonders motståndare ha lyft fram vinstandelssystemen som det konstruktiva alternativet. Herr talman! Vi vet att vinstdelningssystemen är populära. Vi har kunnat ta del av hur metallklubbar engagerat sig för att regeringen inte skulle omöjliggöra vinstandelssystem. Det har också dokumenterats genom åtskilliga citat här tidigare i dag. Alla måtte vi tycka att utvecklingen mot större intresse för och större engagemang i det egna företaget är något positivt. Varje klok företagare vill givetvis att alla i företaget skall känna sig delaktiga och engagerade. Jag begriper inte varför regeringen vill motverka den delaktighet som socialdemokraterna i så många andra sammanhang säger sig vilja värna om. Förklaringen till det regeringsförslag som nu avhandlas är förstås rädslan för att, som tidningen Metallarbetaren uttryckt det, vi skall få ”kapitalism på verkstadsgolvet”. Herr talman! I statuterna för Volvos vinstdelningssystem står bl.a. följande: ”Volvos resultatbonussystem bygger på ett avtal mellan AB Volvo och de fackliga organisationerna. Genom att skapa detta system vill man förstärka de anställdas intresse för företaget och då understryka det gemensamma intresset av en tillfredsställande vinstnivå och fortsatta investeringar som en grund för fortsatt god utveckling för bolaget och därmed de anställdas trygghet och arbetstillfredsställelse.” Herr talman! Det är uppenbart att Volvoarbetarna mycket uppskattar sitt bonussystem. Det finns gott om vittnesbörd om detta. Men att bibehålla alla fundament för klasskampen är tydligen viktigare för regeringen än att främja samförståndsanda mellan arbetsgivare och löntagare. Det är i själva verket, tycker jag, en primitiv föreställning att blåsa under klasskampen som moderna och kloka företagare tillsammans med löntagarna håller på att kasta över bord. Inställningen att det i företaget måste finnas en särpräglad kamp mellan företagare och arbetstagare håller på att bli — Prot. 1986/87:135 förlegad. Det borde som sagt ligga i nationens intresse att främja delaktighet, 3 juni 1987 att skapa vidgat intresse, att understryka samförstånd inom svensk företagsamhet. Jag påstår självfallet inte att vinstdelningssystem är den enda formen för delaktighet, men det är ett steg, en möjlighet bort från anonymitet och ointresse, men åt det hållet vill regeringen inte bege sig. Jag måste säga, herr talman, att det är mer än dystert att höra en så klok karl som finansministern frankt deklarera för några minuter sedan att den enda idéen bakom vinstandelssystemen är att slå en kil in i fackföreningsrörelsen. Hur kan landets finansminister ha en så låg, för att inte säga simpel inställning till Sveriges företagare? I en IMU-undersökning som Skattebetalarnas förening gjorde i maj i år tillfrågades drygt 500 anställda på fem företag som infört ett vinstandelssystem om sin syn på systemet. Det visade sig då bl.a. att nio av tio anställda inom de fem företagen var principiellt positiva till sådana system; sju av tio menar att det är fel att införa sociala avgifter på vinstandelarna; åtta av tio tycker att det är bra att det lokala facket intagit en ståndpunkt mot avgiftsbeläggningen. Tre fjärdedelar av de tillfrågade reagerar mot centrala LO:s ställningstagande för regeringens förslag; sju av tio tror att konsekvenserna av förslaget blir minskade avsättningar eller att avsättningarna till vinstandelssystemet stoppas helt på det egna företaget. Herr talman! Anhängare till de centralistiska kollektiva löntagarfonderna har många gånger aktivt motsatt sig företagsanknutna vinstandelssystem som bygger på individuella andelar. Regeringens, och nu också utskottets förslag, om att lägga sociala avgifter på vinstandelsmedel, kan ses som en eftergift till motståndarna till vinstdelning, eftersom sådana avgifter säkerligen kommer att minska intresset för dessa system ute på företagen. Man vill helt enkelt säkra att inga positiva alternativ till de kollektiva löntagarfonderna får blomma upp, eftersom detta kan leda till att fler löntagare uttalar sig för vinstandelssystem framför löntagarfonderna. Man föredrar centralistiska lösningar framför ”nära” och enkla lösningar som är överblickbara för den enskilde. Den summa som samhället teoretiskt kan inkassera genom införandet av sociala avgifter på vinstandelar är i sammanhanget inte särdeles stor, det rör sig — beräknat på 1985 års siffrorom ca 110 milj.kr. Detta skall då ställas mot ett mycket kostsamt och omständligt byråkratiskt system som måste byggas upp. Som jag tidigare i mitt anförande nämnde står det klart att syftet bakom regeringens och utskottsmajoritetens förslag i första hand är att hindra detta attraktiva system för medinflytande och vinstdelning att utvecklas vidare. Herr talman! Verkstadsklubben på Volvo i Göteborg har genom sitt representantskapsmöte uttalat sig mot regeringens förslag. Man säger: ”Vart har talet om ägandespridning och inflytande tagit vägen? I en tid när det institutionella ägandet ökar på de enskilda människornas bekostnad är det märkligt att vilja införa en pålaga som leder till en ännu större snedvridning:” 45 Ja sannerligen, det är märkligt. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till betänkandets reservation.

Herr talman! Medan man i andra länder inför särskilda skattelättnader och premier för att de anställda lättare skall kunna bli delaktiga och medägare i sina företag, skall vi i Sverige nu gå i rakt motsatt riktning och på vinstandelar lägga arbetsgivaravgifter som till största delen blir en ren skatt. Skälet till att regeringen lägger fram detta förslag finns i ett olöst och levande ideologiskt problem inom den svenska socialdemokratin. Man har nämligen aldrig kunnat bestämma sig för hur man skall se på avvägningen mellan arbete och kapital i produktionen. Problemet för socialdemokratin är att man fortsätter att diskutera med hjälp av tankeinstrument från 1800-talet. Man envisas med att dela upp befolkningen i antingen lönarbetare eller kapitalägare. Vad man absolut vägrar att inse är att det vore bra om alla svenskar vore litet mer av bäggedera — både löntagare och kapitalägare. Ty om man blir medägare i företagen, förstår man mer vad som sker där och man är mer intresserad och kan agera bättre också som löntagare. Blir man medägare blir man också ägare, med allt vad det innebär av delaktighet, men också oberoende och ekonomisk trygghet. Spridningen av ägandet genom vinstandelar är ett utomordentligt sätt att åstadkomma den lyckliga och goda kombinationen av löntagare och ägare. Det är därför konstigt och tråkigt att socialdemokrater, som så gärna talar om ”blandekonomi”, absolut inte vill godta att medborgarna blir en blandning av löntagare och kapitalägare. Fru talman! Den socialdemokratiska synen på och motiven till detta förslag framgår mycket klart i LO-tidningens ledare den 22 maj, där det står: Man behöver inte ha särskilt välutvecklade anlag för svartsyn för att befara en sådan utveckling — dvs. att det kan utvecklas en svensk borgarklass. Vidare kan man läsa: Allt bredare grupper — också inom arbetarrörelsen — blir beroende av kapitalintressen genom t.ex. aktiesparande, vinstandelar och konvertibler. Och även om det bara är smulorna från ett långt rikare bord kan, kanske, det vara tillräckligt för att öka förståelsen för kapitalets krav. Det är denna situation som vänsterpartiet kommunisternas företrädare här i kammaren i dag har beskrivit som en ödesfråga för arbetarrörelsen, därför att man helt enkelt är rädd för att de enskilda löntagarna som individer skall få en starkare ställning och kunna få ett större oberoende. Man är rädd för att detta skall innebära ett hot mot den egna organisationens makt. Fru talman! Detta visar att perspektivet i denna debatt är mycket vidare än att bara gälla förmenta skatteoch löneorättvisor. Socialdemokraterna vill inte att svenska folket skall äga. Sverige skall inte bli ett samhälle där människorna äger och känner den trygghet och det oberoende som det innebär att själv äga. Enskilt ägande är helt enkelt i all sin enkelhet ett hot mot den egna makten för socialdemokratin och ett hot mot den socialistiska ideologin. Det är därför, fru talman, som vi i dag inom en lång rad olika områden ser en pågående kollektivisering av ägandet. Vi ser det i form av löntagarfonder na som kontinuerligt växer och blir allt större ägare i det svenska näringslivet. Vi ser det i form av en mängd andra typer av fonder som uppträder i det svenska samhällslivet och som alla medverkar till att institutionalisera ägandet och minska graden av personligt ägande. Vi ser det på skattetrycket och på en lång rad skatter riktade direkt mot enskilt sparande och enskilt ägande. Fru talman! Vi ser det också i ett korståg som är direkt riktat mot det enskilda ägandet. Det handlar om aktiesparandet, som man på alla sätt försvårar, bl.a. genom en omsättningsskatt, genom en höjning av reaskatten och genom en höjning av skatten på utdelningen. Det handlar om avdragsbegränsningen för 1982, som försvårar för enskilda människor att spara och samla kapital till den egna bostaden. Det handlar också om fastighetsskatten och pensionsskatten. Nu är det fråga om sociala avgifter på vinstandelar. Man har också börjat tala om en särskild skatt på konvertibla skuldebrev. Det är inte underligt att vi i vårt land har ett negativt hushållssparande, och det är inte underligt att vi i vårt land tvingas ha en särskild spardelegation som i strid mot den förda politiken skall försöka övertala människorna att trots allt spara. Fru talman! I detta perspektiv är denna frågan om sociala avgifter på vinstandelar enkel, även om den handlar om många teknikaliteter. För oss moderater och för hela borgerligheten är det en självklarhet att man skall stimulera och underlätta för enskilt ägande och därigenom arbeta för visioner av ett samhälle där de enskilda äger och därmed känner trygghet, oberoende och delaktighet. För socialdemokraterna är det lika självklart att motarbeta enskilt ägande. Därmed motarbetar man de enskilda människorna. Förslaget om sociala avgifter på vinstandelar är ett av de många stegen i socialdemokratins korståg mot enskilt ägande. Därför bör detta förslag, fru talman, avslås. Med detta anförande — under vilket förste vice talmannen övertog ledningen av kammarens förhandlingar — var överläggningen i detta ärende avslutad.

Fru talman! Barn i Sverige far illa. Många barn växer upp i missbrukarfamiljer eller i familjer som på annat sätt har svåra problem. Många barn växer upp i familjer som lever under hårda ekonomiska villkor, i familjer där föräldrarna tvingas arbeta så mycket att de inte får den tid över till sina barn som de skulle önska. I de hushåll som mottar socialbidrag finns det omkring 200 000 barn. Vi vet att även många andra barnfamiljer kämpar under besvärliga ekonomiska villkor. Detta bekräftas av undersökning efter undersökning. Senast för några veckor sedan kom statistiska centralbyråns studie av hur välfärdsutvecklingen hade gestaltat sig under de senaste tio åren. Av den framgår att ensamstående föräldrar med barn har förlorat i genomsnitt 10 26 av sin disponibla inkomst under den senaste tioårsperioden. Barnfamiljernas genomsnittligt sett besvärliga ekonomiska läge är grunden för att vi i folkpartiet sedan länge har föreslagit en radikal familjepolitisk reform som innebär att man ekonomiskt stärker barnfamiljernas ställning. Vi har föreslagit att barnbidragen skall höjas till 8 000 kr. per barn och år, att ett vårdnadsbidrag skall införas för de barn som är mellan ett och sex år och att flerbarnstillägg skall utgå redan från andra barnet. Vi har föreslagit en full finansiering av denna reform genom en sänkning av grundavdraget och genom en minskning av mjölksubventionerna. Socialdemokraterna har gått ut i både 1982 och 1985 års val utan ett konkret program för hur barnfamiljernas ställning skall stärkas. Genom de förslag som har väckts här i riksdagen har vi steg för steg drivit socialdemokraterna till vissa reformer, framför allt en höjning av barnbidragen förra året. I år sker det bara en mindre justering i denna del av familjepolitiken genom att stödet till familjer med fyra eller fler barn ökar. Det är statsfinansiellt en mycket billig reform. Däremot sker ingen justering av barnbidragen, utan de kommer alltså att urholkas i takt med inflationen och bli mindre värda nästa år än vad de är i år. Därför har vi valt att upprepa våra förslag om en radikal familjepolitisk reform som innebär ett rejält påslag och er rejäl standardförbättring för barnfamiljerna. Bland de problem som vi har påtalat och som drabbar många barnfamiljer är de besvärliga marginaleffekter som uppstår genom att skatten ökar vid en inkomsthöjning samtidigt som bostadsbidragen trappas ner och, i många kommuner, dagisavgifterna ökar. Den samlade effekten av dessa tre förändringar innebär att många barnfamiljer inte kan höja sin ekonomiska standard genom ökat arbete. Om man tjänar 100 kr. till kanske man får behålla bara 20 kr. Det har vi år efter år påtalat, och regeringen har ofta instämt på ett teoretiskt principiellt plan och sagt att detta är ett problem. Jag trort.o.m. att man på en socialdemokratisk partikongress har sagt att något måste göras åt saken. Men i realiteten har regeringen inte gjort något. I den mån som den har gjort något har den snarast förvärrat problemet genom att bygga ut bostadsbidragen på olika sätt och därigenom skärpa marginaleffekterna. Det här är en orsak till att många barnfamiljer befinner sig i en fattigdomsfälla, som regeringen inte tycks vara intresserad av att hjälpa till att bända upp. Fru talman! Den andra fråga som vi skall diskutera i dag gäller statsbidragen till barnomsorgen. Regeringen har lagt fram en proposition om barnomsorgen som innebär vissa marginella förändringar i systemet för beräkning av statsbidragen till daghemmen. Det sägs att dessa förändringar skall vara kostnadsneutrala, dvs. de skall varken öka eller minska statens utgifter. Hur det går med den saken återstår att se, eftersom de redovisningar som gesinte är så fullständiga att det är möjligt att riktigt förutse hur systemet kommer att utfalla. Man kan utläsa att de kommuner som har en byggt ut sin barnomsorg kommer att förlora på det här förslaget och att de kommuner som har utbyggnad kvar kommer att vinna något på förslaget. Man kan resonera om huruvida detta är rättvist eller inte. Jag för min del har inte så stora invändningar mot en sådan omfördelning, men jag noterar att vpk, som i mitt hemlän Stockholms län alltid brukar larma över att statsbidragen är för snåla, nu accepterar att Stockholms län förlorar i runt tal 80 milj.kr. till barnomsorgen. Det skulle vara intressant att av Inga Lantz få en kommentar till att man här frånrycker barnomsorgen i Stockholms län 80 milj.kr. Det finns i det förslag som regeringen framlagt en hel rad konstiga detaljer som jag skulle vilja fråga Evert Svensson om. En sådan detalj är att man nu inför ett speciellt bidrag till fortbildning som man låser till olika kategorier. Det skall utgå med 30 000 kr. för varje grupp om 15 barn som finns i kommunen. För varje grupp om 15 barn på daghem som finns i kommunen skall man ge 10 000 kr. till fortbildning av kommunala dagmammor. Proportionen mellan daghemsbarn och familjedaghemsbarn är mycket olika i olika delar av landet. Det innebär att det i Stockholm där man har många daghem och mycket få kommunala dagmammor kommer att stå en försvarlig säck pengar till förfogande för fortbildning av kommunala dagmammor, medan det i Bromölla och andra kommuner på landet där man har mycket få daghem men många kommunala dagmammor kommer att finnas mycket litet pengar för fortbildning av kommunala dagmammor. Vad är den listiga tanken bakom denna ojämlika behandling av kommunala dagmammor i olika delar av landet? Finns det någon listig tanke? I den här frågan aktualiseras också systemets inverkan på de kooperativa och de fria alternativen. Där har socialdemokraterna en något brokig bakgrund. Först satte man spärr mot de föräldrakooperativa och ideella daghemmen och förmenade dem statsbidrag. Sedan gav man upp motståndet och accepterade att de skulle kunna få statsbidrag om de var inskrivna i den kommunala barnomsorgsplanen. Nu inför man ett annat villkor, som innebär att ett daghem måste vara öppet 8 timmar om dagen för att vara berättigat till något som helst bidrag. Det här innebär, såvitt jag förstår, att de enskilda, kooperativa och ideella daghemmen, som har öppet mindre än 8 timmar, inte kommer att få ett enda öre. Häromdagen hade jag ett samtal med en kvinna som driver en Montessoriförskola i min valkrets. Hon berättade att hennes deltidsgrupper omfattade 3 timmar om dagen. I propositionen står att deltidsgrupperna skall få 30 000 kr. i engångsbelopp. Inte ens detta belopp skulle denna Montessoriförskola få, därför att de ideella och alternativa deltidsgrupperna var enligt socialstyrelsens bedömning av propositionen över huvud taget inte berättigade att få några pengar alls. Följden av det förslaget, om jag har förstått det rätt, är att socialdemokraterna åter slår till mot de kooperativa och ideella förskolorna. Får jag fråga Evert Svensson: Är detta meningen, eller har ni bara gjort en olycklig formulering av förslaget? En tredje fråga som jag skulle vilja ställa till utskottets talesman gäller nattomsorgen. Alla partier i socialutskottet är på det klara med att för många barn behövs barnomsorg om natten. Det finns många föräldrar som arbetar i skift eller som har oregelbundna arbetstider på annat sätt som innebär att de behöver barnomsorg nattetid. Vi har sagt att det är olyckligt att låsa denna Prot. 1986/87:135 barnomsorg till institutionella lösningar. Jag är medveten om att det på flera håll i landet finns s.k. nattis, som anses fungera väl. Men jag tror ändå att väldigt många föräldrar som har behov av barnomsorg nattetid faktiskt föredrar att deras barn tas om hand i hemmiljö, antingen så att barnen sover över hos en nattmamma eller på så vis att någon vuxen sover över hemma hos barnen själva. Genom att det statsbidrag som nu införs låses till institutionen nattis satsar man på den institutionella lösningen i stället för att främja den lösning som säkerligen många föräldrar anser vara överlägsen. Jag vill fråga Evert Svensson: Varför denna ensidiga satsning på institutionella lösningar? Den sista fråga som jag vill ställa gäller möjligheter för dagbarnvårdares egna barn att vara inskrivna i den kommunala barnomsorgen. Enligt det förslag som nu framlagts kommer alla barn i Sverige som har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar att ha rätt att vara inskrivna i den kommunala barnomsorgen, utom en grupp, och det är dagbarnvårdarnas egna barn. De kommer att förmenas denna rätt. De kommer alltså inte att få vara inskrivna i den kommunala barnomsorgen. I Linköpings kommun har alla partier beslutat om en ordning som innebär att dagbarnvårdarnas barn får vara inskrivna. Man får betala avgifter, och det utgår lön i normal ordning. Linköpings kommun har på den punkten råkat i konflikt med socialstyrelsen. Socialstyrelsen har blankt vägrat att utbetala pengar. Alla partier, alltså även Evert Svenssons partikamrater, har åkt på pumpen och blivit vägrade att få statsbidrag för denna lösning, som man är överens om i Linköping. Nu kommer regeringen i efterhand och sanktionerar socialstyrelsens beslut genom att se till att detta upphöjs till riksdagsbeslut. Även i fortsättningen skall alltså den regeln bestå att dagbarnvårdarnas barn inte får vara inskrivna i den kommunala barnomsorgen. Här vill jag fråga Evert Svensson: Var är logiken i detta? Vad finns det för skäl att diskriminera just denna grupp av barn i reglerna om den kommunala barnomsorgen? Fru talman! Jag skall avrunda med att kort påminna om vad folkpartiets syn på barnomsorgen går ut på. Vi menar att all efterfrågan på barnomsorg måste täckas. Vi har varit med om att fatta beslut om att de brister som ännu finns skall vara eliminerade senast 1991. Vi är alltså med om en utbyggnad av barnomsorgen. Vi menar dock, till skillnad från regeringen, att barnomsorgen skall kunna erbjudas i många olika former. Det skall vara fritt fram för en mängd olika alternativ inom barnomsorgen, även enskilda. Vi vill också ha en barnomsorgspolitik som ger mera inflytande till föräldrarna, som ger föräldrarna större möjligheter att välja. Därför ser vi det som en nödvändighet att föräldrarnas ekonomiska ställning stärks, så att föräldrarna kan välja mellan olika typer av barnomsorg och kan välja önskad längd på sin arbetsinsats. Väldigt många föräldrar skulle gärna vilja arbeta kortare tid om de hade ekonomiska förutsättningar. Den enda möjligheten att ge dem denna valfrihet är faktiskt att stärka barnfamiljernas ekonomiska ställning. Detta, fru talman, har vi försökt vinna riksdagens stöd för. Vi kommer att fortsätta att arbeta för det här i riksdagen och på andra håll i landet. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till de reservationer som folkpartiet ställt sig bakom och i övrigt till utskottets yrkande.

Fru talman! Det kom en opinionsundersökning. I den hade man ställt 3juni 1987 frågan till svenska föräldrar och även till andra grupper: Vad föredrar ni när det gäller en utbyggnad av familjepolitiken, en vårdnadsersättning eller en ensidig satsning på kommunal barnomsorg? Svaret kom klart och entydigt: 59 96 ville ha en vårdnadsersättning. 34 96 ansåg att man enbart skulle satsa på den kommunala barnomsorgen. Det kom ytterligare en opinionsundersökning. Där ställdes frågan: Tycker ni att man skall sänka skatten för barnfamiljerna, eller skall man öka bårnbidragen? Även här gav svaren ett entydigt och klart majoritetsutslag. 59 90 ansåg att skatt efter försörjningsbörda var bättre. Endast 27 96 tyckte att man skulle satsa på barnbidragen. Fru talman! Det kom en proposition om nya statsbidragsregler för barnomsorgen. I den propositionen säger departementschefen bl.a. att daghemmen inte skall få några statsbidrag om de inte håller öppet minst åtta timmar om dagen. Utskottsmajoriteten har nu anslutit sig till det förslaget. Det visar att den socialdemokratiska familjepolitiken är i otakt med tiden. Det framgår inte minst av de två undersökningar som jag har refererat till. Det är ingalunda något nytt. Vi har tidigare haft liknande opinionsmätningar som gett samma utslag: Människorna vill ha en ökad frihet, en ökad valfrihet för familjen. Man vill ge familjen ett större ansvar. Man vill starkare markera föräldrarnas ställning i relation till politisk styrning. Socialdemokraterna går motsatt väg. De drar åt ytterligare ett snäpp på den politiska grimman runt halsen på barnfamiljerna, i stället för att gå den väg som majoriteten av föräldrarna föredrar. Hur slår nu bestämmelsen om att daghem skall hålla öppet minst åtta timmar om dagen mot den kommunla och den alternativa barnomsorgen? Man säger: Ni måste ha öppet åtta timmar om dagen, annars blir det inget statsbidrag. Låt mig ta Rudboda Montessoriförskola på Lidingö som exempel. Det är en skola som har verkat i ungefär 15 år och som har utvecklats i takt med strömningarna i tiden. Där finns 32 barn. Föräldrarna gör en mycket berömvärd insats när det gäller att driva denna verksamhet tillsammans med lärarna utifrån Montessoripedagogiken. Vid årsskiftet 1986-87, således helt nyligen, sade kommunen: Om ni inte ökar öppettiden till fem timmar per dag får ni inget statsbidrag. Vi kan inte ta med er i barnomsorgsplanen. Man gjorde så. Förskolan ökade öppettiden från fyra till fem timmar per dag för några månader sedan. Sedan kom en proposition där man säger: Om ni inte ökar öppettiden från fem till åtta timmar om dagen, får ni inget statsbidrag. Vad kommer detta att innebära? Det kommer att innebära oerhörda påfrestningar för Rudboda Montessoriförskola på Lidingö. Man har helt nyligen byggt om lokalerna för 250 000 kr. Man vet att man får brist på förskollärare om man skall uppfylla dessa bestämmelser om timantal. Till på köpet kommer denna ändring i statsbidragsbestämmelserna att genomföras tidsmässigt så att det kan skapa ytterligare problem. Nu säger vissa att man nog tvingas lägga ner Rudboda Montessoriförskola på Lidingö. Varför? Jo, därför att det kom en proposition från den 51 socialdemokratiska regeringen, en proposition som går stick i stäv mot vad många menar vara riktigt i ett sådant här sammanhang. Det är mycket allvarligt att man lägger förslag som slår på detta vis. Fru talman! Från moderata samlingspartiets sida har vi under lång tid krävt en familjepolitik som är bättre anpassad till föräldrarnas önskemål. Vem får nu betala för en familjepolitik som inte är anpassad till dessa önskemål? Jo, det får givetvis de göra som inte kan utnyttja dagens system med bidrag och stöd utifrån de egna önskemålen. Från moderat sida menar vi att man måste bygga upp familjepolitiken utifrån en helhetssyn. Vi måste t.o.m. gå så långt att vi gör justeringar i svensk lagstiftning och starkare garanterar rätten för föräldrarna att själva bestämma över sin tillvaro när det gäller att ta ställning i olika situationer. Vi menar att sociallagstiftningen måste anpassas efter dessa önskemål i större utsträckning än vad som i dag sker. Vi måste få ett skattesystem som tar hänsyn till försörjningsbördan. Har man många barn, skall man också få en lägre skatt. En vårdnadsersättning är egentligen nödvändig för att ge rättvisa och valfrihet när det gäller möjligheten till alternativa barnomsorgsformer. Ann-Cathrine Haglund kommer ytterligare att belysa barnomsorgsfrågorna i ett senare inlägg. Vi har också sagt att om man har så låg inkomst att man inte kan betala skatt, om man önskar få nedsatt skatt därför att man har nedsatt skatteförmåga, skall den möjligheten ges. Även socialtjänstlagen måste anpassas så att det skall vara möjligt att få bistånd om man själv vill ta hand om sina barn och familjen inte kan leva på en inkomst. Fru talman! Detta innebär inte en försämring för de barnfamiljer där båda föräldrarna vill förvärvsarbeta och där man anser att den kommunala barnomsorgen är bra för föräldrarna och barnen. Om vi skapar en ökad valfrihet i familjepolitiken skapar det ökade förutsättningar också för dem som vill ha kommunal barnomsorg att få del av denna. Fru talman! Från moderat sida ser vi det som mycket angeläget att vi inom en snar framtid får en ändrad inriktning när det gäller familjepolitiken, en inriktning som innebär ökad valfrihet och större möjlighet för föräldrarna att själva välja livsmiljö, livsstil och livsinnehåll för sig själva och sina barn. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5, 6 och 7 som är fogade till betänkande 34.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att framför allt beröra de frågor som behandlas i socialutskottets betänkande 34. Rosa Östh kommer senare i debatten att ta upp statsbidraget till barnomsorgen och de reservationer som vi står bakom som är knutna till socialutskottets betänkande 35. Återigen är det dags för vår årligen återkommande genomlysning av familjepolitiken. Vi tar på samma sätt regelbundet upp andra områden inom politiken och granskar dem. Även om de olika områden som politiken berör är sammanvävda och hopkopplade, är det många med mig som ändå har en stark känsla av att den politik som på ett centralt och direkt sätt berör och påverkar familjens, barnens och hemmens liv vidrör själva hjärtpunkten i samhällskroppen. Därför är debatten här i riksdagen en viktig återspegling av den ständigt och intensivt pågående debatten i samhället om familjens förhållanden, såväl sociala som ekonomiska. Det finns många tänkbara orsaker till detta. En orsak är att det stora flertalet har en relation till minst en familj. En annan är att i ett klimat som är präglat av teknik och ekonomi riskerar arbetet i hemmet med barnen att reduceras i betydelse. En tredje grund till att denna debatt pågår är nog den instinktiva känslan av att familjen är ett ömtåligt men oumbärligt socialt fundament, som samhället inte i längden klarar sig utan. Den insikten har haft svårt att göra sig gällande gentemot världsförbättrare av olika schatteringar, som under decennier funktionalistiskt och rationellt reducerade familjens betydelse eller rent av försökte avskaffa den. Här har skett en tillnyktring och besinning som lett till insikten att det är lätt att riva ner men svårt att bygga upp och att det som är behäftat med svagheter och brister, t.ex. familjelivet eller föräldrars kunskap i barnpsykologi, ändå har ett värde. Ännu en anledning till att familjens roll i samhället ständigt är på tapeten är att det inte räcker med att anslå statliga och kommunala medel —trots att så mycket medel anslås är detta inte nog. Felet är inte främst att barnomsorgen inte byggs ut till hundra procent, inte heller att pengarna — dessa miljarder — är så upprörande orättvist fördelade, både regionalpolitiskt ut över landet och socialt. Felet är inte heller att pengarna i Sverige tycks vara så ineffektiva jämfört med vad motsvarande summor ger i barnomsorgseffekt i länder som mycket väl går att jämföra med Sverige, t.ex. de nordiska länderna. Nej, det grundläggande felet, som utsagt eller outsagt ligger bakom mycket av det som sägs i debatten, är ett annat. Det finns en fundamental otillfredsställdhet, en brist som inte bara är en brist på pengar. Det är snarare fråga om en felaktig inriktning. Frågan är om inte hela barnomsorgen byggdes upp på andra villkor än barnens. Hade man främst haft barnens bästa i åtanke, då skulle man ha tillgodosett föräldrars, mammors och pappors, naturliga önskan att få mer tid för barnen under barnens förskoleår. Den erfarenheten börjar nu bli alltmer allmän och utbredd, att de första åren i ett barns liv är dyrbara, ja, ovärderliga för barnen och i nästan lika hög grad för föräldrarna, som vet hur snabbt dessa år försvinner. Men hittills har de åren varit dyrbara också i en annan bemärkelse, nämligen som en följd av det system som har gjort det ekonomiskt omöjligt för många förvärvsarbetande att förverkliga det som de innerst ville. Nu finns det opinionsundersökningar som mångfaldigt bekräftar vad vi i centern länge har vetat, nämligen att människor i vårt land inte längre accepterar ett system som i praktiken innebär ett övergrepp mot föräldrars rätt att själva bestämma hur de vill ordna de första åren i sina barns liv. Man kan visserligen säga att var och en har rätt att stanna hemma hos barnen, men alla vet att den ekonomiska situationen är ett effektivt hinder mot att den valfriheten skulle kunna förverkligas. Den nuvarande utformningen av barnomsorgen lider alltså av en grundläggande, katastrofal konstruktionsmiss. Det är detta som gör att det socialdemokratiska löftet om full behovstäckning av barnomsorgen är och förblir en halvmesyr. Det måste, för att tillfredsställa de krav på valfrihet som en modern välfärdsstat måste tillgodose, ha en komplettering. Det är inte fråga om vilken valfrihet som helst, utan här gäller det ett centralt livsområde där det är ett allvarligt övergrepp att förhindra eller försvåra för människor att utforma sina egna och familjens liv. Det sedan länge pågående socialdemokratiska motståndet mot en vårdnadsersättning, som vi har kämpat för så länge och som tillgodoser människors önskan i det här avseendet, är inget annat än en inskränkning i denna valfrihet. Det är allvarligt. Vilka motiven än har varit — och de har ofta varit dunkelt tänkta och dunkelt utsagda — måste detta system upphöra. Det är dags att åter upptäcka att föräldrarna finns, att de utgör en latent resurs, vars utnyttjande innebär både arbete, glädje och ansvar. Att samhället inte klarar sig utan att den resursen utnyttjas till fullo står väl numera klart. Föräldrar kan inte ersättas av aldrig så många socialarbetare eller poliser. Föräldrar måste åter få bli föräldrar. Samhället måste stödja och uppmuntra föräldrarna i deras uppfostrarinsats. Det är ett arbete nog så viktigt som något annat. Det måste få ta tid, och uppgiften slutar inte i och med att barnen kommer i skolåldern. All erfarenhet bekräftar också att kontakter med hemmet från skolan i för eleven brydsamma situationer oftast är positiva kontakter. En förväntan på föräldrarnas ansvar väcker detta ansvar. Det är inte bara tillfället som gör tjuven, utan också förväntan om ansvar gör föräldrarollen med allt vad den innebär. Här finns en stor, slumrande resurs, som inte alls är tillräckligt utnyttjad. Länge var det ju experter — och de verkade genom samhällets institutioner — som ansågs sitta inne med kunskapen om barn och ungdomar. Familjens och föräldrarnas roll reducerades, och man drog lätt slutsatsen att det var samhället som stod för fostran. Och om familjen ansågs behövas i allt lägre grad, då var det kanske ingen större olycka om den helt upplöstes. Eftersom familjeinstitutionen är lika ömtålig som den är nödvändig, lider avsaknaden av motiv för dess existens till att den inte får något stöd. Centern har länge arbetat för att familjepolitiken skall få en central plats i samhället. Därför har vi noterat med tillfredsställelse att vissa av våra krav har fått majoritet under senare år. En hel del av dessa krav har det rått borgerlig enighet om: ökade barnbidrag, flerbarnsstöd, lagstadgad rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnföräldrar, ATP-poäng för vård av små barn, tre månaders föräldraledighet enligt vårdnadsersättningens principer och statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer, t.ex. till föräldrakooperativ, också till dem med kristen inriktning. Denna rad avinitiativ har i många fall häftigt bekämpats av socialdemokraterna för att efter hand accepteras och t.o.m. tjäna som en fjäder i hatten, som t.ex. när det gäller flerbarnsstödet. Men det är lånta fjädrar. Vi lånar gärna bort dem, men vi förbehåller oss förstfödslorätten. Det är alltså ganska många centerkrav som har gått igenom. Kampen har inte varit förgäves eller hopplös. Erfarenheten har visat oss att en god idé har sin inkubationstid och att tiden mognar fram mot ett accepterande. Erfarenheten säger oss också att tiden börjar mogna för ett införande av en vårdnadsersättning. Det är i varje fall vår förhoppning, och vi vet att det är mångas förhoppning. Det skulle innebära ett trendbrott, en riktningsförändring, en nyansats som ett komplement till barnomsorgen. Det skulle vara ett tidens tecken, som skulle uppfattas positivt därför att detta är ett viktigt inslag i familjepolitiken. Det skulle'fungera som en signal med innebörden att barn måste få ta tid och plats — en nyttig påminnelse om att uppgiften att sätta barn till världen och fostra dem är en uppgift så god som någon annan. Så länge som en vårdsnadsersättning inte är allmänt genomförd, är det ganska naturligt att den frågan kommer upp ute i kommunerna, och detta bör enligt vår uppfattning också göras möjligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i socialutskottets betänkande 34 där centerns representanter i utskottet återfinns och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Barn som från tidig ålder fått vara på dagis klarar sig bättre när de börjar skolan än barn som haft andra former av barnomsorg. De barn som har placerats på dagis redan under sitt första levnadsår klarar sig bäst av alla barn i skolan. Detta gäller oberoende av barnens sociala bakgrund. Detta entydiga resultat har en omfattande tioårig studie, det s.k. FAST-projektet, visat. Alla politiker som säger sig värna om jämlikhet och lika möjlighet till utveckling borde se till att alla barn får denna unika och riktiga start i livet. Men så sker inte. Fortfarande, efter 20-30 års debatt om barnomsorgens fördelar står de flesta barn utanför denna utmärkta form av barnomsorg, som är ett komplement till hemmet. Fortfarande struntar man i barns behov. Fortfarande är det ekonomin och arbetsmarknadens behov och ibland, för all del, också kvinnornas behov som styr utbyggnaden av barnomsorgen. Därför går den med snigelfart. Barnen har svårt att göra sig gällande i vårt samhälle. Tyvärr lär väl inte heller FAST-projektets utmärkta resultat påskynda utbyggnaden av barnomsorgen. Vpk menar, och har under alla de år som denna fråga varit aktuell menat, att alla barn t.o.m. 12-årsåldern borde ha rätt till en plats på dagis eller fritids, just därför att denna barnomsorg är så utvecklande och positiv för barnen. Kan den allmänna barnomsorgen dessutom motverka de sociala och ekonomiska skillnader som finns mellan barn som kommer från olika samhällsklasser, så är det ett ytterligare bevis på barnomsorgens betydelse och ett ytterligare skäl att bygga ut den. Men barnomsorgen byggs inte ut som den behöver byggas ut för att täcka alla barns behov. Köerna är fortfarande årslånga på många håll i landet. Det dolda behovet är fortfarande stort. I en nyutkommen skrift från TCO, som heter Inga fler om eller men — för dem som vill läsa dem visar jag här hur den ser ut —, redovisas att det finns 660 000 barn i förskoleåldern. Av dessa stod 56,7 90 utanför förskolan, inkl. utanför den öppna förskolan. Bara vart fjärde förskolebarn får i dag plats i daghem - fortfarande efter 20-30 års debatt om detta. Så illa ställt är det i dag. Enligt TCO-rapporten står 375 000 barn utanför förskolan i dag. Biträdande socialministern har uppskattat behovet av nya platser till 225 000. Kommunerna redovisar ett behov av 130 700 nya platser. Vare sig man nu utgår från den ena eller den andra beräkningen är utbyggnadsbehovet ofantligt stort. TCO säger att utbyggnaden bör omfatta mellan 45 000 och 75 000 platser i förskolan varje år fram till 1991, då nämligen regeringen lovat att alla barn skall få den plats som de vill ha och som de behöver. Vpk föreslår en utbyggnad av 50 000 platser per år i daghem och fritidshem. När det gäller de större barnen — jag menar då fortfarande ganska små barn, nämligen barn i den yngre skolåldern — är situationen än värre. Av de 653 000 barnen i 7—12-årsåldern hade bara 11 26 plats i fritidshem. Det betyder att 89 Jo stod utanför barnomsorgen. Dessa skrämmande siffror går också att läsa i TCO-skriften. 89 96 får med andra ord klara sig själva efter skolan så gott det går — det gäller 8—9-åringarna. Jag tycker att dessa siffror visar på okänslighet inför barns behov. Denna okänslighet finns både i regeringen och riksdagen och ute i kommunerna. Ingen går fri. Det verkar som om alla frånsvär sig det yttersta ansvaret för våra barns väl och ve. I ord kan man säga vackra saker — det har man gjort här tidigare i debatten —, men det är ju faktiskt de konkreta handlingarna som räknas och som syns. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor med barn i förskoleåldern och i den yngre skolåldern ligger på omkring 90 96. Så många kvinnor arbetar i dag ute i arbetslivet. Det finns, om man nu struntar i barnen, vilket man ju gör, ett stort behov att för kvinnornas skulle bygga ut barnomsorgen, så att den räcker. Tyvärr är både barn och kvinnor — det vet vi ju alla — svaga grupper i vårt samhälle. Föräldrar och barn tvingas till att improvisera för att lösa frågan om barnpassning. Det är improvisationer det handlar om, när den kommunala barnomsorgen är så dåligt utbyggd. Det blir ofta dåliga och otrygga lösningar för både barnen och föräldrarna. Regeringen påstår, och hoppas väl, att barnomsorgen skall vara fullt utbyggd senast 1991. Det är 1987 nu. Hur skall det gå till? Med nuvarande inriktning och utbyggnadsplanering kommer inte denna målsättning att kunna uppnås. Vpk menar att kommunerna faktiskt måste tvingas att bygga ut barnomsorgen. Det går inte att hoppas på att kommunerna självmant skall lösa denna uppgift. Riksdagen, menar vi, måste redan nu lagstifta i denna fråga. Sedan måste regering och riksdag ta ansvar för att kommunerna skall kunna efterkomma denna lagstiftning genom att anslå de pengar som kommunerna behöver för att kunna lösa barnomsorgsfrågan. Vpk menar att staten på sikt helt skall ta på sig kostnaderna för barnomsorgen och i ett första steg ta över personalkostnaderna. Vpk har yrkat avslag på regeringens förslag på ett nytt statsbidragssystem. Det gjorde vi därför att vi inte var nöjda med det förslag som regeringen lagt fram. Det är ett snålt statsbidragssystem, Daniel Tarschys, jag håller med om det. Från vpk:s sida är vi inte nöjda. Vpk har lagt fram förslag som är bättre, både för att trygga en utbyggnad och för att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen. Vårt förslag till statsbidragssystem är vida överlägset vad regeringen föreslår. När vi lade fram våra förslag med anledning av den här propositionen sneglade vi varken åt regeringshållet för att socialdemokraterna skulle klara av att få igenom den här propositionen eller åt vilka förslag som skulle komma från det borgerliga hållet. Nu blev det avslagsyrkande också från de borgerliga partierna, men utifrån helt andra motiveringar än vad vpk förde fram i sin motion. Avslagsyrkandena stämde således bara i ord men inte i handling. Under behandlingen i socialutskottet släppte vi vårt avslagsyrkande av två skäl. Det första skälet var att vi inte kunde gå samman med ett borgerligt — Prot. 1986/87:135 avslagsyrkande och släppa fram en borgerlig beställning på ett statsbidrags 3 juni 1987 system som skulle innebära klara försämringar och öppna för privatisering och vinsttänkande i barnomsorgen. Det borgerliga avslagsyrkandet skulle leda till mycket sämre resultat än det som regeringen har lagt fram i sin proposition. Barnomsorgen är redan i dag hotad från borgerligt håll. Det gäller därför att hålla emot och trygga barnomsorgen — det har den senaste tidens debatt klart gjort förståeligt. Det är också så att propositionens förslag till nytt statsbidragssystem är bättre än det som är gällande i dag, men det kunde ha gjorts ännu mycket bättre. Det andra skälet är att vpk fick igenom klara förbättringar på väsentliga punkter i propositionens förslag. Det gäller bl.a. bättre statsbidrag till nattöppna daghem. Det gäller också frågan taxorna. I dag skiljer det 22 000 kr. per år mellan kommunen med den högsta och kommunen med den lägsta barnomsorgsavgiften. Vi fick också igenom vårt förslag när det gäller fördelningen av pengarna till fortbildningen. Det här är väsentliga förbättringar, som vpk fick igenom tack vare sina diskussioner med socialdemokraterna. Vpk:s förslag till statsbidrag bygger på andra principer än regeringens. Dels vill vi lagstifta om barnomsorgens utbyggnad, dels vill vi genom generösa statsbidrag stimulera kommunerna både till att bygga ut barnomsorgen och till att förbättra kvaliteten. Vpk föreslår ett bidrag som täcker kommunernas kostnader för personalen, och vi föreslår också ett anordningsbidrag för att se till att det blir fart på utbyggnaden. Som jag tidigare sagt brådskar det i allra högsta grad med utbyggnaden, om målet full behovstäckning skall nås före 1991. Statsbidragen skall vara så utformade att de både gynnar en kraftig kvantitativ utbyggnad och en kvalitativ sådan. Statsbidragen måste vara tillräckligt stora och kopplas ihop med bindande miniminormer för personaltäthet, ytor och barngruppsstorlekar. Under senare tid har många fula angrepp gjorts mot barnomsorgen. Samhällets barnomsorg är i dag hotad från många håll, och det finns stor anledning att känna oro inför vad som kommer att hända med den i framtiden. Med tanke på den senaste tidens debatt och på de försämringar som rapporterats från skilda delar av landet verkar det som om det numera gäller att försvara den barnomsorg som vi faktiskt har i dag än att utveckla idéerna och framtidsmöjligheterna inom barnomsorgen -— så illa ställt är det tyvärr. För att man skall kunna uppnå en bra och likvärdig kvalitet inom barnomsorgen över hela landet måste bindande normer för personaltäthet, barngruppsstorlek och yta fastställas. Vad som framför allt är viktigt för kvaliteten är en väl tilltagen personaldimensionering, en god personaltäthet. Behovet av att utbilda personal hänger givetvis samman med barnomsorgens utbyggnad och med vilken personaltäthet man bestämmer sig för. Utbyggnaden av barnomsorgen är beroende av tillgången på utbildad förskolpersonal. Socialstyrelsen har gjort beräkningar — nu lutar jag mig alltså inte längre mot TCO — som visar på ett behov av ytterligare 21 000 7 förskollärare och 15 000 barnskötare fram till år 1991, det magiska årtalet då barnomsorgen skall vara fullt utbyggd. Totalt behöver det alltså utbildas 36 000 för att man skall klara utbyggnaden och kvaliteten inom barnomsorgen. Detta skall jämföras med att det i dag utbildas 3 000 förskollärare och 2 000 barnskötare per år. Det finns alltså en mycket stor skillnad mellan utbildningen och behovet av utbildad personal. Det är inte bara på en punkt — utbyggnaden av barnomsorgen — som regeringens förslag till full behovstäckning riskerar att resultera i kaos, utan också på denna punkt — behovet av personal som är utbildad. Dessutom är det så att eftersom situationen inom barnomsorgen är så kaotisk på inte alla men tillräckligt många håll, orkar personalen inte arbeta kvar inom barnomsorgen utan säger upp sig. Många slutar för gott och kommer aldrig tillbaka till barnomsorgen. Personalbrist, vikariebrist och överinskrivning av barn är några av förklaringarna till att personalen inte orkar arbeta kvar. 25 9 — en fjärdedel — slutar inom en femårsperiod. Detta är en katastrof i sig. Jag skulle vilja att ni socialdemokrater, som ändå har ansvaret för barnomsorgen, svarar mig hur ni skall klara av barnomsorgens utbyggnad och dess kvalitet.

Jag yrkar bifall till de vpk-reservationer som fogats till betänkandet 35.

Fru talman! I ord kan man säga vackra saker, men det är de konkreta handlingarna som räknas, sa Inga Lantz. Jag hade väntat mig att Inga Lantz då skulle förklara för invånarna i vår gemensamma valkrets varför vpk vill dra tillbaka 80 milj.kr. för barnomsorgen i Stockholms län. Det har hon ännu inte gjort. I stället ägnar sig Inga Lantz åt att försöka förklara varför vpk har svängt 180 grader från den motion man väckte i våras. Man yrkade då avslag på det nya statsbidragssystemet; nu yrkar man i stället bifall till det. Den förklaring vi fick höra tyder på att det finns två skäl. Först och främst ville man inte släppa fram en borgerlig beställning på ett statsbidragssystem. Det skälet håller inte, Inga Lantz. Det hade inte alls blivit en sådan beställning om Inga Lantz hade hållit fast vid sin partimotion. Däremot hade det blivit avslag på det nya statsbidragssystemet. Det andra skälet som Inga Lantz anför till att vpk har bytt fot är att man har fått igenom vissa förbättringar i statsbidragssystemet. För det första har det blivit litet mera pengar till de nattöppna daghemmen. Men därigenom ökar snedvridningen och det blir ännu mera oförmånligt för kommunerna att satsa på barnomsorg i hemmiljö. För det andra har man fått igenom en begäran att regeringen skall ta upp samtal med Kommunförbundet om en utjämning av taxorna — inte en sänkning utan en utjämning. Tanken är väl att taxorna i de kommuner där de är låga skall höjas och att de skall sänkas i de kommuner där de nu är höga. För det tredje har man slutligen fått igenom det märkvärdiga system för fördelning av pengar till fortbildningen som innebär att massor av pengar kommer att stå till förfogande för dagmammorna i Stockholms kommun för fortbildning, medan det däremot för dagmammornai de kommuner på landet där det finns mycket få daghem nästan ingenting kommer att stå till förfogande. Detta egendomliga, orättvisa och sneda system har vpk fått igenom genom att svänga på klacken i fråga om det nya systemet för statsbidraget till barnomsorgen.
Fru talman! Vpk säger nej till alla alternativ. Den enda möjlighet som vpk har att erbjuda småbarnsföräldrar är kollektiv barnomsorg — och den skall också vara obligatorisk. Inga Lantz brukar i andra sammanhang värna om ensamstående föräldrar. Men vi kan återigen konstatera, att vpk inte har något att erbjuda dem som av olika skäl vill förkorta sin arbetsdag för att orka med att vara föräldrar. Så är det med talet om att det är det konkreta handlandet som märks och talet om stöd till svaga grupper.
Herr talman! Vi har dragit tillbaka vårt krav på avslag på propositionen därför att vi omöjligen kan förena oss med de borgerliga partierna i den här frågan. Om man studerar reservation 1 och reservation 4 finner man att det är alldeles uppenbart vad som driver de borgerliga partierna till ett avslagsyrkande. Vi yrkade avslag därför att vi tyckte att regeringens förslag var dåligt och därför att vi hade andra bättre alternativ. Men vi kan inte ställa oss bakom det angrepp på barnomsorgen som de borgerliga partierna står för. De borgerliga partierna vill inte alls ha någon utbyggnad av bra offentlig barnomsorg — det kan man också läsa sig till av reservationerna som har framlagts med yrkande om avslag — utan de vill satsa på en privatisering av barnomsorgen, en privatisering som självfallet skulle betyda en utarmning av de kommunala daghemmen och fritidshemmen. Så enkelt är det. Regeringens förslag till nytt statsbidrag är inte bra, men det är bättre än de borgerligas. De borgerliga är en stor fara för hela barnomsorgens framtid. Dessutom är regeringens förslag till nytt statsbidrag bättre än det system som finns i dag — men det förslag till statsbidragssystem som vpk har lagt fram skulle innebära både krav på kommunerna och stimulans till kommunerna att våga satsa på en fullt utbyggd och kvalitativt bra barnomsorg. Inget annat parti vågar ställa de höga krav på statsbidragssystem som vi ställer. Vi vill ha ett statsbidragssystem som täcker personalkostnaderna och 75 Je av driftkostnaderna. Inget annat parti vågar ställa så höga krav. De andra partierna är snåla mot kommunerna men vill uppmuntra till privatisering och vinsttänkande inom barnomsorgen. Det kan vpk aldrig gå med på. Prot. 1986/87:135 Det borde inte förvåna de borgerliga partierna efter många års diskussioner i den här frågan och debatter i kammaren. Jag tycker egentligen att ni inte borde vara så förvånade som ni är, Daniel Tarschys och andra, över att vi har släppt avslagsyrkandet när vi på väsentliga punkter har fått igenom de krav vi hade ställt i vår motion. Jag tycker inte det är någon 180-gradig svängning utan en ganska logisk utveckling!

Herr talman! När vpk i våras hade att ta ställning till propositionen var frågan: Var det nya systemet bättre eller sämre än det nu gällande? Det var då som vpk yrkade avslag på förslaget till nytt system. Då fanns inga borgerliga förslag i luften som ni behövde bekymra er om, utan frågan var mycket enkel: Är det nya systemet bättre eller sämre än det gällande? Då sade vpk: Det föreslagna nya systemet är sämre än det nu gällande. Vi yrkar avslag på förslaget. — Det är på denna punkt som vpk obestridligen har svängt 180 grader. Nu säger Inga Lantz flera gånger, att det nya systemet är bättre än det nu gällande. Här har skett en förändring. Det går inte att prata bort den saken genom att måla ut de borgerliga förslagen som förfärliga. Det är inte det saken gäller utan frågan är: Är det föreslagna nya systemet bättre än det gamla? — På den punkten finns två uppfattningar hos vpk, som skiljer sig åt som natt och dag. Jag är inte heller särskilt imponerad av de eftergifter som Inga Lantz har fått igenom. De gör det nya föreslagna systemet ännu något sämre än det ursprungliga förslaget. Detta innebär att man prioriterar institutionella lösningar vad gäller nattomsorg ännu mer, spärrar av möjligheten till barnomsorg i hemmen. Det sägs att taxorna skall utjämnats. Det blir höjningar i de kommuner där det är låga taxor, sänkningar i kommuner där det är höga taxor. Era förslag innehåller slutligen den mystiska och överraskande idén att kommunala dagmammor i Stockholm har behov av väldigt mycket mer fortbildning än kommunala dagmammor i Bromölla, en tanke som jag gärna vid något tillfälle skulle vilja höra Inga Lantz försvara.
Herr talman! Vi vet vad de borgerliga partierna vill med barnomsorgen. Vi vet att det är de som angriper den utveckling som skulle ha kunnat bli positiv. De borgerliga faller barnomsorgen i ryggen med privatiseringstänkande och vinsttänkande. Vi vet vad ni vill och var ni står. Sedan några ord om taxorna. Det är mycket viktigt att man utjämnar taxorna, så att det blir likvärdigt i olika kommuner. Det kan inte vara riktigt att det skall skilja 22 000 kr. per år mellan den dyraste och den billigaste kommunen! Det är väl på tiden att man börjar ta tag i frågan om barnomsorgstaxorna. Jag vet inte om jag yttrat mig om det tidigare i debatten, men jag vill betona att de förslag som finns i propositionen innebär ett system som är bättre än det som finns i dag. Det är däremot inte bättre än det förslag som vpk för fram nu och har fört fram under många år. Det innebär att riksdag och regering tar på sig kostnaderna för barnomsorgen och som ett första steg tar på sig hela personalkostnaden. Det är konkreta förslag! Andra konkreta förslag som vi för fram är förslag om utbyggnad. Det förslaget har vi fört fram under de 15 år som jag har funnits i kammaren. Vi har fört fram krav på mycket stora utbyggnader per år. Hade riksdagen följt de förslagen, som vi har lagt fram sedan många år tillbaka, hade vi inte varit i den katastrofsituation som vi i dag är i. Nu står nära 375 000 barn utanför barnomsorgen, endast 25 96 får plats på dagis — trots 20-30 års debatt om barnomsorgen och trots alla rapporter, som har lovprisat den kollektiva kommunala barnomsorgen. Men de borgerliga har inte ställt upp på någon sådan utbyggnad.